Fru talman! Jarl Lander inledde sitt anförande med att säga att taxiverksamheten i princip kommer att vara helt avreglerad från den 1 juli nästa år. Det är tyvärr inte möjligt. Skillnaden mellan folkpartiet och socialdemokraterna är att socialdemokraterna har reglerat betydligt mer eller — om man så vill — har avreglerat så mycket mindre. Enligt folkpartiets uppfattning skall lämplighetsprövningen inte omfatta andra faktorer än sådana som är av betydelse för möjligheterna att utföra transporterna på ett så säkert sätt som möjligt för passagerare och gods samt självfallet för all annan trafik också. Inte prövas väl, fru talman, så värst många andra näringsidkare avseende om de är nyttiga för samhället eller ej? Varför skall vi göra det för dem som har en rullande affär i stället för en affär som står mitt i byn? Här kommer de ideologiska skygglapparna fram och dessutom bristen på ett nytänkande för ett skråväsen, som socialdemokraterna har hållit under armarna i decennium efter decennium. Det behövs inte särskilda regler för skatter, avgifter och andra samhällsförpliktelser för just näringsidkare inom transportväsendet. De skall lyda under samma regler som andra. Om någon missköter sig finns ju möjligheten att ge vederbörande näringsförbud. Här inför socialdemokraterna något som kan sägas vara ett näringsförbud redan från början. Näringsidkaren måste alltså bevisa att han kan ta sig ur det. I detta fall är avregleringen inte tillräckligt långt gående. I övrigt antar jag att Jarl Lander står bakom majoritetsskrivningen i utskottet i frågan om registrerande taxametrar.

Fru talman! Vi har med sorg i hjärtat konstaterat att det har hänt väldigt stora och tragiska bussolyckor. Vi vet också hur bakgrunden har varit till dessa olyckor. Förutsättningen är att man är intresserad av att pressa ner kostnader — man hyr en billig buss och man står kanske själv för körandet. Organisationer och föreningar tar ofta till det sättet för att så att säga få pengarna att räcka till så mycket som möjligt. Jag vill påstå att det inte kan vara tillfredsställande att inte ha den direkta kopplingen att ansvaret för att hyra ut en buss hör direkt ihop med ansvaret för att bedriva yrkesmässig trafik. Utskottet förutsätter att regeringen och berörda myndigheter följer utvecklingen. Min fråga blir då: När tänker regeringen och berörda myndigheter ingripa? Hur många olyckor skall vi behöva acceptera innan vi skärper den här kopplingen, att ansvaret för uthyrning måste höra ihop med ansvaret för den yrkesmässiga trafiken? Så åter till centerns reservation beträffande taxametrar. Svaret till Jarl Lander är att vi i centern inte anser att de nu gällande dispensreglerna är tillräckliga. De körningar där man kan få dispens från att använda den kvittoskrivande taxametern är när transporterna är samhällsbeställda, alltså när en glesbygdstaxi kör skolskjutsar, färdtjänst etc. Vi anser att det också skall kunna ges dispens om man dessutom har litet extra privata körningar. Därför tycker vi att det vore mest generöst, sett ur marknadssynpunkt, att vidga dispensreglerna till att gälla glesbygdstaxi över huvud taget. Vi biträder verkligen reservationerna som jag har yrkat bifall till tidigare.

Fru talman! Jag vill börja med det Karin Starrin sade senast. Egentligen skulle jag vilja hänvisa till betänkandet som sådant. Det var det jag försökte göra i mitt förra inlägg också. I betänkandet har vi utförligt pekat på vilka regler och förordningar som gäller och vad som behövs för att över huvud taget kunna använda bussar i uthyrningsrörelse. Vi är ju inte utan krav i dag. Om vi, som jag sade, följer givna bestämmelser — för förare, för fordon osv. — då behöver vi inte i dag ta till mer drastiska åtgärder. Dessutom säger utskottet att regeringen och berörda organisationer och myndigheter skall följa utvecklingen och se om det behövs ytterligare insatser vad gäller bussuthyrning. Då tycker inte jag, Karin Starrin, att jag skall stå i riksdagens talarstol och : tala om när regeringen skall ta de här stegen eller hur myndigheterna skall göra, utan utvecklingen får visa om det behöver vidtas några åtgärder över huvud taget. Fru talman! Sten Andersson i Malmö frågar om vad vi skall ha bussarna tilli princip. Jag vill bara säga till Sten Andersson att vi skall ha bussarna till att frakta människor i — det är de byggda för. Men det skall vi göra över hela landet och inte bara mellan vissa punkter, vilket följden blir om riksdagen skulle bifalla det förslag som moderater och folkpartister förespråkar. Jag skulle väl också till Anders Castberger ha sagt några fler ord om taxiverksamheten. Jag stod i talarstolen och sade att jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet på alla punkter. Det betyder att jag står bakom det som Anders Castberger frågade om men som jag tyvärr inte noterade. Jag har samma svar till Anders Castberger vad gäller taxiverksamheten som till Sten Andersson i Malmö vad gällde bussarna: Vi har vissa regler kvar just på grund av att vi skall kunna ha taxiverksamhet över hela landet, över hela länet och över hela kommunen.

Fru talman! Mycket kort. Jag skall göra en sammanfattning av min uppfattning av den här debatten. Jag noterar att vi är överens om att bedriva busstrafik här i landet. Skillnaden mellan oss moderater och utskottsmajoriteten är den att vi anser att busstrafik skall bedrivas för människornas bästa. Majoriteten säger att trafiken i första hand skall ägas och drivas av det offentliga.
Fru talman! Det var ett mycket egendomligt argument för att bibehålla lämplighetsprövning, att detta skulle säkerställa en god taxitrafik över hela landet. Om Jarl Lander hade använt argumentet att trafiktillstånd skall beviljas med hänsyn till etableringsfrihet eller någonting sådant, hade det varit någonting annat. Vad har lämplighetsskäl, frågan om hur man har skött sig som näringsidkare, för regionalpolitisk betydelse? Platt intet. I själva verket är de ideolo giska hinder som socialdemokraterna ställer upp det som står i vägen för att näringsfriheten skall kunna göra sig gällande och erbjuda en god transportservice även i glesbygden, norrut och söderut, i Sverige. Jag berörde också bussarna i mitt huvudanförande. Det kan ju inte finnas något konsumentintresse av att ha kvar ett system där det är sensation med artiklar i storstadspressen, när ett bussföretag får köra busstrafik också mitt i veckan mellan Småland och Stockholm. Tänk, att det skall vara en sensation i socialdemokratins Sverige att vi behöver ha veckoslutstrafik mitt i veckan och att man får köra buss mellan småländska provinsen och Sveriges huvudstad!
Fru talman! Jag har också läst betänkandet, Jarl Lander, och jag håller med om att det står mycket väl utvecklat vilka lagar och förordningar som gäller i dag för de olika blocken, så att säga. Vi vet vilka bestämmelser som gäller för förare, vilka arbetstider man får köra, hur länge man får köra etc. etc. Vi vet också vilka bestämmelser som gäller för fordonens kvalitet. Det finns också en lag som reglerar hur biluthyrningsverksamhet skall gå till. Men det vi i centern efterlyser är vad jag har kallat ihopkopplingen. Det största ansvaret för persontrafiken får man först, anser vi, när det finns en koppling mellan att den som hyr ut ett fordon för personbefordran, en större buss, också har ansvaret för trafikutövningen, att framföra bussen. Så varför inte täcka in den säkerhetsbiten också genom att klart säga att för att få utföra tyngre persontrafik måste den här kopplingen finnas? Jag tycker att det är väldigt otillfredsställande när utskottets majoritet hänvisar till att vi får se hur utvecklingen blir. Vi får se om någonting över huvud taget behöver förändras, om det över huvud taget behöver vidtas åtgärder. Vad är det som skall visa detta? Tyvärr är det ytterligare stora olyckor, och vi kan inte tycka annat än att man då är för sent ute. Det gäller att vara väl framme här. Det gäller att förekomma i stället för att förekommas.
Fru talman! Till Karin Starrin vill jag — precis som jag gjorde tidigare — säga att det ju inte är vi som skall avvakta och se och följa utvecklingen, utan det är regeringen, berörda myndigheter och organisationer. Dessa kan detta område mer detaljerat, mer specialiserat än någon riksdagsledamot i denna kammare. Det är dessa organ som skall följa utvecklingen och om nödvändigt påtala brister och åtgärda det som i detta läge behöver åtgärdas. Det går naturligtvis, Anders Castberger, att avreglera taxiverksamheten, det går att avreglera bussoch yrkestrafik över huvud taget, precis hur mycket som helst. Man behöver givetvis inte ställa några krav på dessa förare. Men vi har nu ett reglemente som säger att vi skall ställa vissa krav både vad gäller kunskaper om att framföra fordon och kunskaper om att hantera människorna i fordonen. Från samhällets sida anser vi att även dessa företagare bör ha kunskaper om beskattning, ekonomisk redovisning osv. Även en taxichaufför bör kunna detta. Det är inte mycket till krav på en yrkestrafi kant, men det är i princip den reglering vi har kvar. Och vi anser från utskottsmajoriteten att vi också skall ha den kvar.

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 2 finns fyra motioner om detaljhandel. Vi moderater har när vi diskuterar detaljhandel en utgångspunkt, som grundar sig på en fri marknadsekonomi. Vi menar att en fri ekonomi, med fri konkurrens på lika villkor inom de ramar som samhället ställer upp, bäst tjänar konsumentintresset. Vi skall självfallet se till att vi bekämparolika former av konkurrensbegränsningar och andra regleringar som kan hota konsumentintresset. Vi tror att konsumentintresset bäst gagnas av att fria handelsmän och fria företagare i fri konkurrens försöker tjäna konsumenterna på bästa sätt. Det är därför följdriktigt att vi yrkar avslag på två av de motioner som enligt vår mening innebär fler regleringar, och bifall till de två motioner som snarast vill avreglera. I reservation 1, som vi moderater har undertecknat, säger vi att det inte finns något behov av att tillsätta en utredning för att undersöka hur man kan utveckla detaljhandeln. I stället är det en fungerande konkurrens, en fungerande ekonomi, som enligt vår mening är det bästa sättet att gynna konsumentintresset. Här finns självfallet stor anledning att se upp så att inga skadliga konkurrensbegränsningar — som kunde missgynna konsumenter och övriga företagare — kommer till uttryck. Reservation 4 tar upp bankservice i glesbygdsbutiker. Vi moderater anser att bankinspektionen har gått för långt med att föreskriva olika rekommendationer om hur denna service skall få bedrivas. I första hand är det enligt vår uppfattning glesbygdsbutikerna, bankerna och deras kunder som skall avgöra hur man bäst tillgodoser konsumenternas behov av bankservice i glesbygd. Att man från bankinspektionen eller statsmakten kommer med rekommendationer som upplevs som pålagor eller svårigheter och som snarast hotar denna service måste vi med kraft motsätta oss. Reservation 5 handlar om stödet till glesbygdsbutikerna. Här anser vi — som de marknadsekonomer vi är — att vi inte skall ha ett stöd som grundar sig på mer planmässiga varuförsörjningsplaner. Det är efterfrågan och konsumenternas önskningar och behov som skall styra, inte varuförsörjningsplaner. Därför yrkar jag bifall till reservation 5. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1,4 och 5.

Fru talman! Dagens betänkande från näringsutskottet om detaljhandel kan sägas handla om dagligvaruhandel i allmänhet och landsbygdsbutiker i synnerhet. Dels har vi från folkpartiets sida tagit upp detaljhandelsfrågor i en kommittémotion, dels har jag i en enskild motion tagit upp bankinspektionens förhållande till försöket med ”bank i butik”. Detaljhandeln är den del i kedjan från produktion till konsument som står konsumenten allra närmast. Här sker den dagliga direktkontakten, och här registreras omedelbart kundens/konsumentens beteende och köpmönster. Detaljhandeln är den första instans som känner av ett köpmotstånd mot någon vara, och likaså är detaljhandeln den första att märka en ökad efterfrågan. Detta tycker vi är ett fint och värdefullt samspel, som inte skall utsättas för onödiga störningar av exempelvis politiker och myndigheter. Det är viktigt att marknadsekonomin tillåts fungera utan intrång. Det är då den största känsligheten beträffande utbud och efterfrågan kommer till sin rätt. Visst har vi i Sverige en förhållandevis stor marknadsekonomisk frihet beträffande handel och konsumtion — förhållandevis, eftersom en jämförelse med planekonomierna i östländerna visar en enorm skillnad. Planekonomins nackdelar är naturligtvis vida mer omfattande än tomma butikshyllor, men just i fråga om detta märker vi att gapet mellan efterfrågan och tillgång är ett så påtagligt problem för alla enskilda människor. Men detta samspel kunde fungera bättre även i Sverige. Det finns, tycker vi, för stora möjligheter för politiker att styra etableringar och för myndigheter att bestämma var och vad man får handla. Dessutom har vi hela tiden hotet om reglerade affärstider vilande över oss. Då bestämmer politikerna också när man får handla. Vi i folkpartiet tror alltså inte att något blir bättre av att regeringen skulle få i uppdrag att utreda dagligvaruhandelns utveckling. Däremot gäller det att sätta spjärn mot olika former av hinder och styrinstrument. Det är heller inte en uppgift för staten att ansvara för förnyelse och utveckling inom dagligvaruhandeln. Därför avstyrker vi kravet på utredning med en egen motivtext i reservation nr 3, vilken jag yrkar bifall till. Fru talman! När det gäller bankservice i landsbygdsbutiker, så har en sådan försöksverksamhet förekommit på sina håll. Verksamheten har varit uppskattad av såväl kunder som banker och butiker. Bankinspektionen har emellertid nu ändrat förutsättningarna så att denna kundservice har försämrats och därmed är mindre intressant. Tillgång till service är ett villkor för en levande landsbygd. Landsortsbutiken är ett naturligt centrum i vars närhet olika serviceinrättningar ofta lokaliseras. Butiken är en viktig servicekärna där bygdens folk kan uträtta sina ärenden. Olika slag av utspridda lokalkontor dras dock allt oftare in. Kundunderlaget är för litet i förhållande till kostnaderna, och när servicen försvinner så blir landsbygden mindre attraktiv och kundunderlaget minskar ytterligare för den service som finns kvar. Det är alltså en ond cirkel som verkar i helt motsatt riktning mot önskemålen i kampanjen Hela Sverige ska leva! Socialdemokraterna i utskottet vill inte hjälpa till att liberalisera reglerna för ”bank i butik”, vilket vi beklagar. Det är kanske något anmärkningsvärt, då industriministern för några månader sedan i en frågedebatt här i kammaren uttalade att han var positiv till att samla olika serviceverksamheter till lanthandeln. Detta var tankegångar som han delade och ville pröva i positiv anda. Detta är tydligen ännu ett område där socialdemokraterna inte är riktigt överens. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4 och även till reservation nr 5.

Fru talman! I detta betänkande behandlar vi ärenden som rör detaljhandeln. Det handlar dock kanske mest om dagligvaruhandeln, där vi från centerns sida har en kommittémotion. Det hela handlar om att man skall ha tillgång till en väl utvecklad och decentraliserad kommersiell service i vårt land. Det är väsentligt att det finns tillgång till sådan service både i tätorter och på landsbygd. Närheten till butiken sparar både tid och pengar. Dessutom är det nödvändigt med en butik för att många människor skall kunna bo kvar i bygden. Det har skett en drastisk minskning av antalet dagligvarubutiker under de senaste decennierna. I början av 60-talet hade vi ca 30 000 butiker, i dag har vi ungefär 8000. Enligt olika bedömningar som har gjorts kommer antalet butiker att fortsätta att minska. Man har även gjort bedömningar när det gäller ICA och därvid funnit att nedläggningstakten kommer att öka, både när det gäller antal och yta. Bara inom ICA räknar man med att det kommer att ske en nettominskning på 120-150 butiker per år. Det berör framför allt de små glesbygdsbutikerna i områden där det inte heller sker några nyetableringar. Jag anser att detta är en allvarlig situation. Vid tiden för tidigare nedläggningar fanns det i regel flera butiker i bygden. På många orter är det nu den sista butiken som slår igen. Jag har sagt förut, och jag vill säga det ännu en gång, att lanthandeln har en av de viktigaste funktionerna på landsbygden dels genom sin dagligvaruförsörjning, dels genom att vara en social sammanhållande länk. Vi måste därför med olika åtgärder se till att minskningen av antalet butiker på glesbygden inte fortsätter. Vi har i dag glesbygdsstödet, som är bra när det finns medel att tillgå. Dessa medel är dock inte tillräckliga utan de behöver förstärkas inom olika län. Dessutom tror jag att det måste till en breddning av verksamheten så att lanthandeln blir något av landsbygdens servicecentral. Det finns verksamhet inom olika områden såsom turism, kommunal service och statlig service som väl kan lämpa sig för kompletterande verksamhet hos lanthandeln. I en tidigare fråga till industriministern har jag tagit upp denna frågeställning. Han ställde sig positiv till tankegången. Dessa frågor följs förvisso av olika organ, av statliga och kommunala organ och av organ inom branschen. Det finns dock ingen som har det samlade greppet och kan komma med några konkreta förslag till lösningar. Vi inom centern förordar därför en övergripande utredning som skall komma med konkreta förslag till lösningar i den här frågan. Vi behöver en utveckling och förnyelse inom dagligvaru handeln i hela landet, och inte en fortsatt nedläggning. Vi förordar därför att en övergripande utredning skall göras. Med anledning av vad jag nu har sagt ställer jag mig frågande till moderaternas reservation. Man påtalar risken med stöd till näringsverksamhet och hävdar att butiksstrukturen helt skall bestämmas av marknaden. Per Westerberg säger att vi skall ha en fri marknadsekonomi med konkurrens på lika villkor. Det låter bra. Jag frågar mig dock hur den konkurrensen ser ut på landsbygden, där det inte finns några affärer. Man får vara mycket glad om en affär håller i gång, och på många orter måste man ge affären stöd för att den skall göra det. Konkurrensen fungerar säkert på en del orter, men inte i glesbygden. Om verkligheten vore så enkel, skulle det vara bra. Utvecklingen och förnyelsen sker helt på de stora kedjornas villkor. Helt naturligt etablerar och utvecklar de sig inom områden där det finns ett stort kundunderlag, så att de kan få så stora marknadsandelar som möjligt. Mindre orter och glesbygden är inte intressanta i det avseendet, eftersom en alltför liten del av marknaden finns där, och det inte är lönsamt. Menar vi något med att hela Sverige skall leva, har vi ett ansvar för att det skall finnas butiker även på de ur handelssynpunkt mindre attraktiva orterna. Det behövs stöd i varierande grad för att människor skall få tillgång till den servicen. Jag menar därför att det är viktigt att man tar ett större grepp i de här frågorna och undersöker vilka verksamheter som kan samlas i någon typ av lanthandel. Strukturen inom lanthandeln är i dag sådan att det finns många äldre landsbygdsbutiker. De fordrar ganska stora investeringar när det gäller utveckling och förnyelse. De stora kedjorna är inte intresserade av att investera i de butikerna. Dessa butiker kommer att behöva ett större samhälleligt stöd i fortsättningen. Många län har i dag mycket små anslag till kommersiell service. Jönköpings län har t.ex. fått 50000 kr. i anslag till den här servicen. Samtidigt finns det många affärer där som behöver göra investeringar, och då räcker 50 000 inte långt. Samhället måste ta ett ansvar här. När det gäller bankservice i butik håller jag helt med vad Gudrun Norberg har sagt. Det är en viktig service för landsbygdsbefolkningen, samtidigt som det är ett komplement till butiken. Kombinationen har hitintills fungerat bra och utgjort ett alternativ till ett vanligt bankkontor. Bankinspektionen har i sina allmänna råd ställt upp vissa krav för motverkande av tillgrepp och oegentligheter. Dessa krav har enligt mitt förmenande blivit mer långtgående än vad som behövs av säkerhetsskäl. Bestämmelserna infördes utan att det hade gjorts någon egentlig utvärdering, och de pekade mera på abstrakta risker än på faktiska. Jag anser därför att i de fall det finns behov av och önskemål om bankservice i butik skall det inte stoppas av alltför långtgående krav från bankinspektionens sida. Bankinspektionens allmänna råd behöver liberaliseras när det gäller den här frågan. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer som centern står bakom i detta betänkande.
Fru talman! Vår grundläggande uppfattning är att marknadsekonomiska lösningar är överlägsna ur konsumenternas synvinkel. Vi tror inte att man via statliga utredningar eller ytterligare stöd från skattemedel kan administrera fram kommersiell service i glesbygden. Det stöd som i dag ges till glesbygden kan fungera och utvecklas inom de befintliga ramarna . Vi anser inte att det finns behov av någon ny utredning. Däremot vill vi gärna ha avregleringar — på bankområdet och andra områden — som kan ge den kompletteringsverksamhet som vi tror kan vara positiv för glesbygdsbutikernas möjligheter att överleva. Det rör sig om olika typer av stödverksamhet och olika typer av komplettering av service. Ett system med fri marknad har ändock visat sig vara det effektivaste sättet att tillgodose konsumenternas intressen.
Fru talman! Den fria marknaden fungerar säkerligen bra på många håll, men den fungerar inte på glesbygden. Skall vi ha en chans att bibehålla landsbygdsbutikerna, måste vi också ha ett glesbygdsstöd. Det fungerar inom vissa områden i dag, och det är bra. Stödet måste dock byggas ut och omfatta fler områden. Det måste också avsättas mera pengar till det. Då kan det bli bra.
Fru talman! Det finns som sagt redan ett glesbygdsstöd. Jag tror att vi har en ganska väl fungerande varuförsörjning i dag. Det finns alltid grupper på varje ort, oavsett om det är storstad, småstad eller glesbygd, som tycker att man skall ha en butik närmare hemmet. Det är då väldigt lätt hänt att man kräver statliga stödinsatser för att man skall få närmare till butiken. Jag tror att det glesbygdsstöd som i dag finns för varudistribution är erforderligt och att de anpassningar som kan göras är erforderliga. Jag har svårt att se att vi skulle kunna nå fram på något annat sätt än genom avregleringar som ger möjligheter till kompletteringsverksamhet. På det sättet kan en liten butik med ett litet kundunderlag ge en anständig försörjning åt innehavaren.
Fru talman! Jag håller med Per Westerberg om att det är bra att vi får kompletteringsverksamheter. Det har jag sagt hela tiden. Många områden har dock i dag mycket låga länsanslag för detta. Vårt land har en vidsträckt glesbygd, och det rör sig om ganska stora avstånd. Vill vi att människor skall bo och leva på landsbygden — vilket vi bl.a. har sagt i landsbygdskampanjen — måste vi också vidta åtgärder. Det behövs ett stöd.

Fru talman! Det område som vi här behandlar, detaljhandeln, är ett av de många områden där det visar sig att den fria marknadsekonomin fungerar ytterligt kortsiktigt. Detta är i och för sig naturligt. Detaljhandeln optimerar sina insatser och sin lokalisering efter sin egen lönsamhet, och det skall man inte kritisera den för. Däremot skall man kritisera stat och kommun för att de låter marknaden vara helt styrande för en utveckling som leder till regional utarmning och stora kostnader för samhället utan att man gör något försök att finna vad som är samhällsekonomiskt lönsamt. För övrigt är det inte bara krassa samhällsekonomiska kalkyler som saknas. Det saknas också försök till uppskattning av vad tillgången till närservice och en god infrastruktur betyder för människors trivsel, trygghet och livskvalitet. Vilka de samhällsekonomiska förlusterna av en sämre service är inser nog de flesta: När en butik läggs ned, det må vara på landsbygden eller i staden, uppstår behovet av resor till en mer avlägsen butik. Promenad till fots eller per cykel måste bytas ut mot resa med buss eller bil. Det kostar vägslitage, energi och miljöskador för samhället och tid och pengar för den enskilde. Pensionären kanske över huvud taget inte längre kan bege sig till butiken utan måste anlita hemtjänsten för sina inköp, med ytterligare samhällskostnader som följd. Allt detta vet väl alla i denna kammare, allt detta borde varje tänkande kommunalpolitiker veta. Däremot är det ytterligt sällsynt att någon gör ett försök att kalkylera totalkostnaderna för den centralisering, den landsbygdsutarmning och det ökade trafikoch energibehov som följer när infrastrukturen tunnas ut. Det gäller för övrigt naturligtvis inte bara butiker, utan många former av samhällsservice. Även i städerna uppstår liknande samhällsekonomiska kostnader när infrastrukturen tunnas ut, som den i dag gör på många håll. ”Hela Sverige ska leva” är ett motto som alla partier i högtidliga sammanhang bekänner sig till men som politikerna ofta totalt nonchalerar i sitt konkreta handlande. Miljöpartiet noterar med sorg och beklämning att socialdemokratin systematiskt säger nej till alla förslag som syftar till en mer decentraliserad service. Jag kan förstå att socialdemokrater här känner ansvar för att försvara regeringens förslag i form av propositioner, men det som vi sysslar med just nu är ett antal motioner. Jag kan inte se att regeringens position på något sätt skulle försvagas om socialdemokraterna hade en något mer positiv attityd till de vettiga förslag som framläggs i form av motioner. Däremot skulle en något mindre dogmatisk attityd från socialdemokratin vid motionsbehandlingen kunna leda till att respekten för riksdagen och dess arbete ökade. Att ständigt — med en berusad papegojas envishet — utropa att alla motionskrav som framställs redan på ett eller annat sätt är tillgodosedda tyder inte bara på självgodhet utan också på rädsla för att ta initiativ. Naturligtvis kan socialdemokraterna hoppas på ett positivt slutomdöme om sin verksamhet här i riksdagen: ”De har aldrig gjort något fel, för de har aldrig gjort något.” Jag tycker alltså att det är beklagligt att utskottet inte har kunnat ställa sig bakom kravet i reservation nr 2 på en utredning kring dagligvaruhandelns problem. Det gäller här framför allt glesbygd men också i viss utsträckning tätorter. Det gäller då att fånga handelns betydelse för hela samhällsstrukturen, miljön och de samhällsekonomiska kostnaderna. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Att staten bör främja bankservice i landsbygdsbutiker borde vara en självklarhet — givetvis inom de ramar som rimliga säkerhetskrav dikterar. Dess värre är det dock inte en självklarhet för den socialdemokrati som i högtid liga sammanhang propagerar för att ”hela Sverige ska leva”. Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Slutligen yrkar jag bifall till reservation nr 7 som gäller stöd till närbutiker. Här gäller det inte bara glesbygd utan i minst lika stor utsträckning tätorter. Detta har tydligen inte utskottet fattat. Det skulle vara klädsamt med en något ökad respekt för motionären, så att man åtminstone tog upp de problem som framförs i motionen. Statliga åtgärder för att förhindra nedläggning av närbutiker i städerna lyser med sin totala frånvaro. Återigen har man inte gjort det minsta försök att beräkna de samhällsekonomiska konsekvenserna av butiksnedläggning och etablering av stormarknader i städerna. I reservation nr 6 polemiserar man mot miljöpartiets reservation med argumentet att kommunerna har goda möjligheter att motverka den negativa utveckling av närservicen som miljöpartiets motionär har påtalat. Det kanske är sant, men dess värre finns det få exempel på verkningsfulla kommunala åtgärder för bättre närservice i städerna. För övrigt vill jag påpeka att vad som yrkas i reservationen är att samhället — det gäller alltså både stat och kommun — bör träda in och erbjuda effektiva stödformer.

Fru talman! Till det betänkande om detaljhandel som vi nu diskuterar har fogats sju reservationer. De tre första reservationerna berör en motion från centern, i vilken man kräver en utredning för att främja förnyelse inom dagligvaruhandeln. Utskottet har yrkat avslag på motionen. Detta avslagsyrkande stöds också i två av reservationerna, nämligen nr 1 undertecknad av moderaterna och nr 3 av folkpartiet. Däremot föreligger alltså tre olika motiveringar till avslaget. Centern och miljöpartiet har i reservation 2 tillstyrkt en utredning. Vi är alla överens om att det behövs förnyelse och utveckling av dagligvaruhandeln. Vi är också överens om att det redan finns flera organ som nu följer verksamheten och som gör nytta i sammanhanget. Möjligen finns det nyansskillnader i fråga om hur stor den nyttan är. Folkpartiet och moderaterna vill ha mindre inblandning av myndigheter, centern och miljöpartiet mer. Självfallet är det i första hand en uppgift för handeln och dess organisationer att själva sköta utvecklingsinsatserna. Men vi vet också att inom stora områden av vårt land, och i ökad utsträckning även i tätorterna — det är inte bara miljöpartiet som har upptäckt det — fungerar inte konkurrensen till förmån för de sämst lottade. Där måste servicen ordnas på andra sätt med samhällsinsatser som glesbygdsstöd, hemkörningsservice och annat. Det är ett ansvar som alla vi som vill ha ett solidariskt samhälle gärna tar på oss. Här är det inte en fråga om att vi med samhällsstöd snedvrider konkurrensen. Det finns ingenting att konkurrera om. Där är jag helt överens med Kjell Ericsson. Däremot kan jag inte inse att det skulle finnas behov av någon ytterligare instans, t.ex. en utredning, som skulle börja kartlägga redan kända problem och lägga fram redan framlagda förslag. Förutom i alla de grupper som finns nämnda i betänkandet, som jag nu inte tänker uppta tid med att räkna upp, behandlas frågorna för närvarande även i konkurrensutredningen. Konkurrensutredningen studerar bl.a. om den nya planoch bygglagen skulle innebära några problem, om den skulle ha förhindrat etablering av dagligvarubutiker, livsmedelsbutiker. Underhandsinformation från den expertgrupp inom utredningen som har studerat livsmedelshandeln säger att man i vart fall inte ännu har kunnat finna några tecken på detta. För vår del är det också självklart att kommunerna måste ha en möjlighet att påverka hur servicestrukturen i en kommun skall se ut. Det är ju ändå skattebetalarna som får betala alla kringkostnader. Jag yrkar således avslag på reservationerna 1, 2 och 3. Reservation nr 4 handlar om bankservice i landsbygdsbutiker. Bakgrunden till reservationen och de två motioner som är grunden till denna är tydligen de allmänna råd till bankerna angående bankkontors verksamhet och bankservice i butik som bankinspektionen utfärdade i slutet av år 1987. Jag vill erinra om att grunden för dessa allmänna råd finns i bankrörelselagen och inte är uttryck för något tillfälligt tyckande hos bankinspektionen. Såvitt jag har förstått är problemet insättningsmöjligheten. Det har under försöksperioden inte varit någon större efterfrågan på just denna tjänst. Såvitt jag kan se, kan man i de allra flesta fall lösa detta med insättning utan att behöva göra det direkt i en bank. Detta gäller inte bara i glesbygden utan även i tätorterna. De allra flesta betalningar går i dag via bankeller postgiro. Återstår alltså butikens egen kassa som inte kommer in på bankens konto samma dag, vilket naturligtvis innebär ränteförluster, men knappast kan anses vara tillräckligt motiv för ett allmänt svepande uttalande om att man inte tillgodoser kundernas behov. Någon sade att socialdemokraterna inte är överens i denna fråga. Jo, vi är helt överens. Rådet för frågor inom handelsoch tjänstesektorn har i uppdrag att se över vilka åtgärder som behöver vidtas och vilka avregleringar som behöver göras för att man skall komma till rätta med denna typ av problem och hur man skall kunna få fler tjänster till glesbygdshandeln för att den skall kunna ha kvar sin verksamhet. Jag vill också påminna om att bankinspektionens allmänna råd är just råd och inte förbud. Om bankinspektionen har för avsikt att göra ett nytt ställningstagande tar jag för givet att detta kommer att ske med utgångspunkt i att bankkunderna kan påvisa att de nackdelar som reservanterna påstår finns verkligen är så stora att det finns skäl till förändringar. Det kan ju också vara så att bankerna inte tycker att verksamheten som sådan är så lönande att det är intressant för dem att utveckla servicen inom befintliga ramar. Men den tanken kanske inte har dykt upp för reservanterna. Jag yrkar alltså avslag även på reservation 4. Slutligen, fru talman, vill jag ta upp tre reservationer som rör miljöpartiets förslag om stöd till närbutiker utanför de traditionella stödområdena. Miljöpartiet tror tydligen att man kan förhindra omstruktureringen inom dagligvaruhandeln med nya statliga stöd. De övriga partierna tror inte på en sådan lösning. Ingen av oss är väl nöjd med att fler och fler närbutiker läggs ner. Och Lars Norberg kan vara övertygad om att man i de flesta kommuner är mycket väl medveten om de problem som dyker upp. Bensinstationer och dyra servicebutiker tar över mer och mer av den närmaste servicen. Sedan försvinner även den servicen. Moderaterna och folkpartiet är helt överens med oss förutom att de inte vill ha några varuförsörjningsplaner, men det är ju bara ett utslag av deras övertro på att marknadskrafterna skall lösa alla problem. Centern däremot delar vår uppfattning i frågan men har samtidigt passat på att aktualisera en ökning av länsanslagen. Den frågan är knappast aktuell i det här sammanhanget. Därutöver kan jag inte inse att vi är oense i sak. Jag yrkar alltså avslag även på reservationerna 5, 6 och 7. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 1989/90:2.

Fru talman! Inga-Britt Johansson talade i början av sitt anförande om att kommunerna måste kunna bestämma hur de skall strukturera kommunen och var affärsetableringar skall ske, osv. Ja, till viss del. Men den möjlighet som kommunpolitikerna nu har missbrukas väldigt ofta. Jag har exempel från min kommun som jag hoppas slippa redogöra för. Men det är alldeles uppenbart att kommunpolitikerna mycket medvetet styr både vilka företag som får etablera sig och i vilka områden de i så fall får etablera sig, antingen för att de vill ha konkurrens på ett ställe eller för att de vill skydda en butikskedja från konkurrens. Det är alldeles uppenbart att detta sker. Den nya planoch bygglagen har gett ökade möjligheter för politikerna att bedriva denna politik. Inga-Britt Johansson sade att socialdemokraterna är helt överens, vilket jag fortfarande betvivlar, eftersom faktum kvarstår, att industriministern har uttalat sig mycket positivt över denna verksamhet med ”bank i butik”. Han har inte sagt just ”bank i butik”, men han har talat om kompletterande verksamheter runt landsbygdsbutikerna. Och han inser hur viktigt det är att den konkurrens behålls som en samlad servicekärna på landsbygden utgör gentemot storstaden, storbutiker och storvaruhus, osv. Denna konkurrens finns och är alldeles uppenbar. Det är klart att om befolkningen på landsbygden ändå måste åka till staden för att uträtta andra ärenden, handlar de också sina varor i staden innan de åker tillbaka hem, vilket drabbar landsbygdsbutiken. Inga-Britt Johansson undrar om bankerna verkligen vill vara med om denna verksamhet med ”bank i butik”. Ja, det vill de verkligen. De har tryckt på på alla sätt för att få vara med i denna verksamhet. Men de anvisningar som bankinspektionen ställer upp ställer mycket stora krav på bankerna att egentligen öppna en sorts filialer på landsbygden med allt vad därtill hör. Då stiger naturligtvis kostnaderna mycket, och det är ju kostnaderna man vill undvika. Det är just för att kostnaderna är så höga i filialer på landsbygden som olika lokalkontor dras in. Det gäller post, bank och försäkringskassa. I Föreningen Landsbygdshandelns främjande ingår ICA, Vivo-Favör, KF, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges livsmedelshandlareförbund och konsumentverket. De har sänt en skrivelse till bankinspektionen för att påtala behovet av detta. Nog finns det ett behov. Tror inte Inga-Britt Johansson på denna organisation som har en sådan tyngd?

Fru talman! Jag tror att det i varje debatt när ekonomi och olika branscher diskuteras är mycket lätt att halka bort från marknadsekonomin. Marknads ekonomin talas det bara generellt om i högstämda ordalag. Om diskussionen förs in på en enskild bransch försvinner talet om marknadsekonomin till förmån för planering, regleringar och liknande företeelser.

Bor man i glesbygd är det ett axiom att man också får litet sämre service eller ett sämre underlag. Man får inte samma service, och man kan inte ställa exakt samma krav på service som om man bor i en tätort. Jag tror egentligen att det då inte går att sätta igång en mycket stor subventionskarusell, som innebär ett mer eller mindre godtyckligt stöd i olika former och olika mycket. En viss form av grundservice och grundstöd har vi moderater accepterat, men vi kan inte vara med om en vidare utveckling i detta sammanhang. I stället skall man försöka utveckla dessa butiker genom att ge dem bärkraft på vanliga marknadsekonomiska villkor, genom att tillåta mer bebyggelse i glesbygd och inte vara lika avvisande som tidigare. Då får man en naturlig grund, ett naturligt underlag, för butikerna. Man skall försöka få bort regleringar som förhindrar glesbygdsbutiker att syssla med annan serviceverksamhet, som väl kan komplettera den verksamhet dessa butiker i dag bedriver. Vi anser att det inte är varuförsörjningsplaner och liknande som skall driva fram servicen; det är möjligen något som kan tvingas fram i vissa trängda lägen. Den här typen av försök till planering och centralstyrning är nästan alltid dömd till misslyckande. Det är därför som man i stället bör försöka underlätta och avreglera, och på det sättet försöka skapa den bärkraft genom vilken man bäst tillgodoser konsumenternas behov. Det är bl.a. därför som vi också är så noga med att försöka ta bort bankinspektionens möjligheter att ge sådana rekommendationer som känsliga banker mycket lätt följer för att därmed dra ned på bankservicen i glesbygdsbutikerna. Vi vet alla hur banker agerar när de får olika rekommendationer från bankinspektionen.

Fru talman! Inga-Britt Johansson talade så vackert om glesbygdshandeln att det verkar som om vi skulle vara överens om en hel del saker, men konkreta åtgärder saknas. Man har inom olika organ, statliga, kommunala och inom branschen, utrett glesbygdshandeln och dess butiker. Men det har inte kommit så mycket konkret av det. Det finns en del förslag, det är riktigt, men de har aldrig kommit att genomföras. Det är genomförandet som jag tycker är det viktiga. Industriministern var, som jag sade tidigare, mycket positiv till tankegångarna att lanthandeln t.ex. kunde vara turistvärd, att man där kunde ha kommunal service, post, försäkringskassa, apotek eller annat. Men det finns inget samlat grepp om hur det är på olika ställen. Det kommer inte heller några konkreta förslag hur det hela skall genomföras. Vi vill att en utredning skall titta på dessa saker och komma med ett genomarbetat förslag, som man kan ta ställning till ute i bygderna. När det gäller bankservice håller jag helt med Per Westerberg och Gudrun Norberg. Den är viktig i bygden. Men att det skett en byråkratisering är inte bra. Jag vet själv att bankerna vill ha den här servicen ute i bygderna, men det får inte kosta alltför mycket. Apparatur och säkerhetsanordningar är dyra investeringar. Däremot vill bankerna medverka i glesbygdshandeln på tidigare villkor. Så det gäller att slå vakt om dem. Utredningen bör också titta på hur närbutikerna i tätorterna skall kunna verka i framtiden.

Fru talman! Inga-Britt Johansson säger att det inte behövs några utredningar, eftersom det gäller redan kända problem och redan lagda förslag. Som jag sade i mitt tidigare inlägg betvivlar jag detta. Jag tror alltså att de samhällsekonomiska kostnaderna för omstruktureringen av handeln och glesbygdsservicen över huvud taget är dåligt kända. Jag tror inte alls att de kostnader som drabbar den enskilde i form av ökade transportkostnader och ökad tidsanvändning för att sköta sina affärer är kartlagda. Jag tror att det behövs en utredning. Därför har vi stött förslaget om en utredning. Marknadsekonomin i all ära — den fungerar inom sina ramar, men den måste kompletteras med samhällsekonomiska betraktelser. Jag och miljöpartiet i övrigt efterlyser just detta. Bankinspektionens uttalande menar reservanterna är onödigt hämmande. De tycker att det behövs någon form av reaktion från statens sida för att inspektionens ganska byråkratiska angreppssätt inte skall hämma möjligheterna. Här är det alltså fråga om att skapa ökad frihet för företagsamheten och att avreglera i viss utsträckning.

Fru talman! Gudrun Norberg påstår att kommunerna missbrukar planoch bygglagen. Som jag sade i mitt anförande har bl.a. en expertgrupp inom konkurrenspolitiska kommittén tittat på frågan. Man har inte kunnat hitta några sådana tecken. Jag tror säkert att man kan hitta något enstaka exempel på att kommunerna inte behärskar den här typen av frågor. I de allra flesta fall, Gudrun Norberg, skulle vi önska att kommunerna använde sig av sina möjligheter att göra ordentliga varuförsörjningsplaner på ett bättre sätt än de gör i dag. De flesta kommuner använder sig inte av denna möjlighet. Det är det stora problemet. Det är därför som man råkar ut för problemet att en hel del människor plötsligt inte har någon närservice kvar. Industriministern har talat sig varm för att få andra tjänster i glesbygdsbutiker. Han är inte ensam om det — det har också finansministern sagt här i kammaren. Vi är alltså överens om att det är nödvändigt att få använda glesbygdsbutikerna till många andra saker än i dag. Därmed inte sagt att hela lösningen skulle vara att man får möjligheter att sätta in pengar på bank i butiken. Det är faktiskt den delen av bankverksamheten som striden gäller. De andra delarna kan lösas, men problemet är just insättningarna. Det är ju faktiskt inte en så stor fråga i det hela att det skulle slå sönder bankernas möjligheter att ge service till sina kunder. Kjell Ericsson säger att saken har utretts och att det lagts fram förslag. Vi är alltså överens om att saken är utredd, att förslag finns och att vi väntar på att förslagen också skall genomföras och få effekt. Regionalpolitiska kommittén har också sett på frågan, och jag har en känsla av att vi framför oss kan se många ingångsvägar för hur glesbygdsbutikerna och övrig service inom glesbygden skall kunna leva vidare och utvecklas. Det behövs inte någon ny utredning om detta. Att marknadskrafterna skulle kunna lösa denna fråga, som moderaterna och folkpartiet tror, tror jag inte ett ögonblick. Till Lars Norberg: Man vet vad det kostar. Redan 1984, då jag satt i konsumentpolitiska kommittén, studerade vi vad det blev för extra kostnader för hushåll och samhälle genom att man fick längre sträckor att åka till affären och vad hemkörningstjänster och liknande innebar för kostnader. Så vad det kostar är man väl medveten om både inom staten och ute i kommunerna.

Fru talman! I min hemkommun har en stor känd butikskedja velat etablera sig sedan början av 80-talet. Medan jag fortfarande var kommunalt verksam hade vi en ganska häftig debatt i kommunen, en socialdemokratiskt ledd kommun, om denna etableringsfråga. Företaget ville etablera sig på ett område där kommunledningen sade nej. Man sade nej av vissa konkurrensskäl. Men denna butikskedja har fortfarande inte kunnat etablera sig i Örebro, utom på ett enda villkor, nämligen att den skall etablera sig alldeles intill en annan varuhuskedja. Annars får man inte göra det. I det område som först var aktuellt har en annan butikskedja fått etablera sig. Det fanns alltså inga planmässiga skäl att vägra företaget, utan det är helt politiskt styrda konkurrensvillkor det handlar om här. Man kan räkna upp flera exempel. Det som har skett i Örebro är ingenting unikt, utan detta sker i många kommuner. Och det är inget annat än fult missbruk av etableringskontrollen. I Föreningen Landsbygdshandelns främjande ingår ICA, Vivo-Favör, Kooperativa förbundet, Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges livsmedelshandlareförbund och konsumentverket. De har ställt en skrivelse till bankinspektionen om frågan ”bank i butik”. De är väldigt oroade över de effekter som de nya anvisningarna får. De ser att det finns ett behov och en önskan från kundernas sida. Det finns också en önskan från både banker och butiker om denna verksamhet. Tror Inga-Britt Johansson att det föreningen skriver är nonsens? Om Inga-Britt Johansson inte tror på folkpartiet eller andra borgerliga partier, tror hon att dessa organisationers oro är nonsens? Det måste väl finnas en grund för deras agerande. Det finns, det vill jag hävda, påtagligt behov av sådan verksamhet i glesbygd. Det är synd att socialdemokraterna inte har någon benägenhet att hjälpa till att liberalisera reglerna.

Fru talman! Inga-Britt Johansson säger: Industriministern vill, finansministern vill, socialdemokraterna vill. Men det sker mycket litet.

Vii miljöpartiet vill att man skall göra en offensiv satsning på biobränslen, vilket skulle leda till åtskilliga nya jobb i glesbygden. Men det sker så förfärligt litet, trots att både industriministern, finansministern och Inga-Britt Johansson vill så väl.
Fru talman! Jag vill en sista gång upprepa det jag sade om bankservicen i butik. Om man tar bort möjligheten att sätta in pengar, behöver man inte längre ta hänsyn till banklagen — det är möjligt att det finns någon mer detalj i det hela — och då går allting mycket lättare. Det är detta som hela den här diskussionen handlar om. Resten gör man och kan man göra i samarbetsavtal mellan bankerna och butikerna. Gudrun Norberg gav exempel på att man missbrukat planoch bygglagen sedan tio år tillbaka. Den nya planoch bygglagen har inte gällt i så många månader mig veterligt. Det var den lagen jag åberopade när jag sade att man inte har funnit några missbruk. Det är också den planoch bygglagen som tidigare har åberopats i handlingarna. Det är möjligt att det finns missbruk, vilket jag tidigare sade, men i de allra flesta fall utnyttjar man i kommunerna inte de möjligheter som finns i planoch bygglagen. Detta är också ett svar till Lars Norberg. Jag skulle önska att kommunerna var mer aktiva i den här frågan för att kunna hjälpa de människor som har svårast att nå service att få bättre förhållanden. Jag hoppas att man kommer att använda den nya lagstiftningen i den riktningen.

Fru talman! Det finns ett fint ord i den svenska politiska debatten som heter kvarboende. Det omfattar huvudsakligen de äldre i vårt samhälle, men det borde också omfatta dem som bor i våra glesbygder. För ett antal år sedan försörjde jag mig under vintrarna med att köra taxi i ett av våra allra största tätortsområden, nämligen Stockholm. Jag kunde då finna att det på många håll gapade enormt tomt. Det var många butiker som var nedlagda. Samtidigt lades stora pengar ner på att bygga hissar för att möjliggöra ett kvarboende för de äldre. De butiker som inte var nerlagda hade koncentrerats ett antal kilometer bort. En stor del av mitt arbete som taxichaufför bestod i att hjälpa de kvarboende att komma till butiken. Vad fann jag där? Jo, att de flesta som handlade var tvingade att ta bilen för att över huvud taget kunna handla. Detta är ett märkligt beteende. Vi centraliserar och får ett ökat antal transporter. Vi får mer utsläpp. Vi får bygga fler vägar och köpa fler bilar osv. Vi måste samtidigt kasta in stora pengar för färdtjänst, hemtjänst osv. I ett område i Stockholm, Hökarängen, har man på senare tid genomfört ett stadsförnyelseprojekt. Man har infört någonting som heter servicelinjer. Det är fråga om bussar som åker runt i bostadsområdena. Människor kan stiga på när de vill, och de kan snabbt komma till olika ställen i samhället. Detta har inneburit något revolutionerande för dessa människor. Människor träffas och behovet av färdtjänst och hemtjänst minskar. Riksdagen har i våras avslagit ett förslag om att utbygga det systemet till fler samhällen. På samma sätt vill man här inte öka stödet till närbutiker och kvartersbutiker så att människor verkligen skulle kunna bli kvarboende. Jag tycker att det är mycket märkligt att man talar så varmt om solidaritet i samhället. När det kommer till kritan bygger det hela på centralisering och isolering av människor. Det är egentligen väldigt dåligt. Det är också märkligt att många av dem som nu arbetar för en stark koncentration i samhället av butiker och mycket annat är de som samtidigt är mycket emot att den offentliga sektorn byggs ut. Man vill minska skatter och skära ned. Men de människor som vill göra detta bidrar faktiskt till ett ökat behov av den offentliga sektorn i form av färdtjänst, hemtjänst osv. Detta är en anomali. Den ena handen vet inte vad den andra gör. Det är en av anledningarna till att miljöpartiet här har väckt en motion om att öka stödet till närbutikerna för att medge det kvarboende som man en gång sagt är så viktigt, såväl i städer som i glesbygd. Marknadsekonomin är någonting som står utomordentligt högt i kurs. Vi i miljöpartiet är inte alls emot marknadsekonomi. Men man måste göra skillnad mellan vad som är företagsekonomi och samhällsekonomi. I företagsekonomi bryr man sig inte alls om de konsumenter som för ögonblicket inte finns. Vi måste i vårt handlande inse att det finns kommande generationer och att vi med vårt handlande stör deras fortsatta liv. Det är mycket viktigt att vi när vi bedömer de ekonomiska konsekven serna också försöker väga in de samlade ekonomiska konsekvenserna för hela samhället och för framtiden. Det är därför utomordentligt viktigt att riksdagen anstränger sig för att stödja både servicelinjer och närbutiker för att vi skall kunna utveckla ett mer solidariskt samhälle. Jag är utomordentligt förvånad över att man i utskottstexten kan skriva att det är angeläget med fortlöpande bevakning och utveckling av frågor inom detta område — dvs. närbutikerna som läggs ned med en förfärlig hastighet. En fortlöpande bevakning, vad innebär det? Jo, att man gör litet statistik som visar att nu har det försvunnit så många butiker i det området och så många butiker i det området. Det är alltså detta som är bevakning. Men vi är inte betjänta av en bevakning. Vi är betjänta av ett aktivt handlande i solidarisk riktning så att människor kan bo kvar i sina områden utan att ständigt vara tvingade att utnyttja färdtjänst och hemtjänst. Det borde egentligen vara en god socialdemokratisk linje att stödja någonting så positivt som att människor skall kunna bo kvar i sina områden utan att utnyttja dessa tjänster. Jag är mycket förvånad över att man inte på detta sätt velat stödja det vi reservanter har föreslagit. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till reservation nr 7 med den förhoppningen att även socialdemokratin i framtiden skall vakna upp och arbeta för detta solidariska samhälle. Tack för ordet.
Fru talman! Jag tror inte att lösningen på problemet med människors isolering är att det inrättas ett nytt samhällsstöd till nedläggningshotade närbutiker i Stockholmsområdet och andra tätorter.
Fru talman! Jag förutsätter naturligtvis inte att människors isolering kan brytas enbart med ett stöd till närbutiker och kvartersbutiker vare sig i tätorter eller på landsbygden, men det kunde vara ett verksamt bidrag till att minska människors isolering om man ansträngde sig litet på detta område. Om man menar någonting med att säga att samhället skall vara solidariskt och inte bara storslaget, borde man beakta dessa synpunkter. Det är mycket synd om människor som bor i de här områdena. Jag har haft närkontakt med dessa människor under ett antal år och sett vilka fysiska och praktiska problem de har med att nå sina butiker. På det sättet har de varit utomordentligt isolerade. En närbutik skulle i hög grad kunna underlätta deras liv. Det finns alltså beaktansvärda exempel på detta i Stockholmsområdet, och de borde uppmärksammas i den fortsatta samhällspolitiska debatten. Jag hoppas på ett omtänkande från det stora partiet i dessa frågor. Socialdemokraterna är ju ett parti som i ord säger sig stödja solidaritet, och de borde visa det i klar, praktisk handling. Det hoppas jag på.

Fru talman! I detta betänkande behandlas några speciella elfrågor, och jag vill bara ta upp den del som gäller reservelverk. Strömavbrott förekommer som regel ett antal gånger per år, särskilt på landsbygden. Oftast framkallas de av besvärliga väderleksförhållanden, men strömavbrott kan också ha andra orsaker. För jordbruk, i synnerhet djurhållande gårdar, får strömavbrott svåra konsekvenser men det är inte enbart en fråga för jordbruket. Frågan har stor betydelse för den bofasta befolkningen på landsbygden, eftersom samhällets strävan nu är att även gamla och sjuka människor så långt som möjligt skall kunna bo kvar i sin gamla hemmiljö. I ett sårbart samhälle, där praktiskt taget alla tekniska funktioner är beroende av elenergi, blir tillgången på reservkraft allt viktigare. Vi tycker från folkpartiets sida att staten måste ta på sig en del av ansvaret för att öka tillgången till reservelverk. Det kan naturligtvis göras på olika sätt, men vi förordar att staten försöker stimulera fram en ökad tillgänglighet. Det kan man göra genom att t.ex. ändra avskrivningsreglerna och göra dem mera gynnsamma, som folkpartiet har pekat på i skatteutskottet. Däremot tycker vi inte att ett nytt statsbidragssystem skall införas för detta ändamål, då man bör vara försiktig med införandet av nya statsbidrag. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 5, som är en motivtext som folkpartiet står för.

Fru talman! Människor som bor på landsbygden får i dag ofta betala påtag ligt högre eltaxor än de som bor i tätorter. Från distributionsföretagens sida motiverar man detta bl.a. med de relativt sett högre kostnaderna för glesbygdsdistributionsnäten än för tätortsdistributionen. Från centerns sida menar vi att dessa skillnader är orättfärdiga. Vi anser nämligen att tillgången på elenergi är en samhällsservice som alla oberoende av var man bor skall ha samma rätt till, och därför skall denna service betraktas på samma sätt som annan kollektiv samhällsservice. Det förhållandet att distributionsföretagen har skillnader i kostnaderna för distributionsnätets utbyggnad och underhåll kan ju för övrigt lika gärna gälla inom en tätort som mellan tätort och landsbygd. Dessutom har distributörerna för det mesta redan i sina anslutningsavgifter vägt in dessa skillnader. Det finns därför inte något rimligt skäl som motiverar stora skillnader också i förbrukningstaxorna. I syfte att uppnå ökad kostnadsneutralitet mellan olika abonnenters elpris oberoende av var man bor yrkar jag bifall till reservation 3 i detta betänkande. Förutom att befolkningen på landsbygden ofta får betala ett högre pris för sin elenergi, har man också för det mesta sämre försörjningstrygghet. Detta problem, som många gånger beror på väder och vind, är naturligtvis inte lätt att eliminera, men det går med rimliga insatser att förebygga med t.ex. hjälp av enskilda reservkraftaggregat. Vi menar att det är ett gemensamt samhällsansvar att så långt som möjligt garantera människor som bor i utsatta områden den trygghet som tillgången av sådana reservkraftverk innebär. Det gäller inte bara i fråga om vår livsmedelförsörjning från jordbruket under normala förhållanden utan också ur beredskapssynpunkt. Men det gäller framför allt de enskilda hushållens, ofta gamla människors, trygghet och valfrihet i sitt boende. Jag yrkar därför bifall till reservation 4, som just tar upp denna fråga om samhällsstöd för utbyggnad av reservkraft på landsbygden. Fru talman! Slutligen vill jag också ta upp ett helt annat problem som har med vår eldistribution att göra. Kring högspänningsledningar bildas elektriska kraftfält och magnetiska strålningsfält. Det har man länge känt till. Styrkan på dessa fält står i proportion till spänningen i ledningen. I den forskning som hittills bedrivits om dessa fälts eventuella påverkan på människor och djur har det framkommit att det inte kan uteslutas att det finns risker med att bo eller under längre tid vistas inom dessa fält — speciellt vid de större högspänningsledningarna. Det gäller då i första hand den magnetiska strålningen som har betydligt längre räckvidd än de elektriska spänningsfälten och som dessutom inte lika lätt kan avskärmas. Forskningen har bl.a. kunnat notera en viss förhöjning av antalet leukemifall bland barn som vuxit upp nära större högspänningsledningar. Det här är naturligtvis oroande och kräver stor uppmärksamhet. Med tanke på att vi här i Sverige har ett mycket utbrett högspänningsnät, anser vi från centern att man även här i landet som ett komplement till den internationella forskning som bedrivs på detta område också behöver öka de inhemska forskningsinsatserna. Under tiden bör fastställas ett ökat säkerhetsavstånd för byggnation i närheten av högspänningsledningar. De gränser som nu gäller för byggnation i anslutning till högspänningsledningar utgår enbart från brandrisken och tar ingen hänsyn vare sig till de elektriska spän ningarna eller till den elektromagnetiska strålningen. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 2 i detta betänkande.

Fru talman! Det finns inga vpk-motioner som behandlas i detta betänkande, men jag har ställt mig bakom tre reservationer med anledning av centermotioner och en motion från socialdemokratiska ledamöter. Det gäller två av de punkter som Roland Larsson behandlade i sitt anförande nyss. Jag instämmer i den bedömning som han har gjort när det gäller både säkerhetszoner och forskningsinsatser kring elledningar. Det är väl känt när det gäller de elektriska och magnetiska fälten att det finns problem. Folk känner stor oro och rädsla för vilken effekt dessa fält kan ha på folks hälsa. De resultat som har kommit fram ur forskning har varit ofullständiga och delvis motstridande. Det krävs extra åtgärder här för att få fram bättre och mera tillförlitliga och heltäckande forskningsresultat. Under tiden krävs det för att dämpa folks oro åtgärder i form av ökade säkerhetsavstånd med tanke på eventuella hälsorisker. Problemet med strömförsörjningen i glesbygden är också väl känt och har behandlats i kammaren under flera år. Jag delar centerpartiets uppfattning att man bör utreda på vilket sätt staten kan stödja införskaffandet av reservaggregat. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4 och i Övrigt yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Detta betänkande om elfrågor grundar sig inte på någon proposition, liksom det förra betänkande som vi har behandlat, men väl på ett antal motioner, som tar upp frågor som sedan länge debatterats i samhället och som huvudsakligen rör säkerhet och hälsa. Dessa frågor borde för länge sedan ha blivit föremål för samhällets ingripande, dvs. i första hand staten. Vad jag har sagt om socialdemokratins totala brist på dådkraft när det gäller detaljhandeln äger sin tillämpning även här, och här är det än mer betänkligt eftersom det gäller liv och hälsa. Jag erinrar mig att jag redan under förra hälften av 70-talet läste en rapport från Ingenjörsvetenskapsakademien som omtalade att uppfattningen var att farligheten hos högspänningskraftledningar, enligt en vetenskaplig rapport från Sovjetunionen, var betydligt större än vad kraftindustrini USA och Sverige förfäktade. Sedan dess har otaliga vetenskapliga försök utförts, vanligen på möss, men det har också kommit många rapporter om att kor och får som vistats under högspänningsledningar har blivit ofruktsamma. När det gäller skador på människor av bildskärmsarbete har man ofta skyllt på psykiska faktorer. Däremot har ingen påstått att kor har blivit galla av psykiska skäl. Även om det fortfarande saknas enighet bland vetenskapsmännen finns det alltför många indikationer på att de elektriska fälten inte bara åstadkommer ofruktsamhet, utan också vissa typer av cancer. Det gäller högspänningsledningar, transformatorer och andra elektriska fält. Därmed finns det all anledning att skärpa bestämmelserna, och riksdagen bör uppmana regeringen att snarast ta ett initiativ. Det gäller delvis forskningen kring dessa frågor, varvid det förmodligen är av större vikt att sammanställa resultaten av all den forskning som redan skett än att starta nya omfattande forskningsprojekt. Men det gäller framför allt att införa praktiska normer som innebär ökade säkerhetsavstånd till högspänningsapparater och ledningar. Även om osäkerheten är stor är det uppenbart att tio meters säkerhetsavstånd till ledningar, oberoende av om spänningen är 55 eller 400 kilovolt, är en alltför primitiv regel.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 Skillnaden i elkostnad mellan tätort och glesbygd är inte så himmelsskriande, och det är väl rimligt att högre distributionskostnader i någon mån får slå igenom i priset. Det finns många andra kostnader som är lägre på landet än i tätorterna, och det är inte rimligt att staten skall bestyra allt. Vad staten däremot bör bestyra, och det snarast möjligt, är att öka säkerheten i våra elsystem, som i dag är orimligt centraliserade och har alldeles för stor sårbarhet mot yttre skador och haverier. På landsbygden kräver rena djurskyddssynpunkter att vi ser till att alla gårdar med djur får adekvata reservaggregat. Det må vara regeringens sak att utforma detaljerna i de stödsystem som kan behövas. Det kan vara skattebefrielser, generösa avskrivningsregler och kanske även rena bidrag. Alla alternativ bör prövas, men det är viktigt att något sker nu. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Naturligtvis är det inte bara djuren som vi skall tänka på när det gäller reservaggregat i både glesbygd och tätort. Det gäller i allra högsta grad att skapa överlevnadsmöjligheter för människor. Kanske finns det ännu några som minns hur allvarligt läget blev i Härnösand när eltillförseln skars av under flera dagar mitt i smällkalla vintern för ett antal år sedan. En beredskapsplanering för både fredsoch krigskriser är i högsta grad påkallad, och riksdagen bör begära att regeringen föranstaltar om en sådan planering i enlighet med miljöpartiets förslag i reservation nr 6, till vilken jag yrkar bifall. Vi vill därvid också gärna påpeka att den decentraliserade samhällsstruktur och det mångsidiga, småskaliga energiförsörjningssystem som vi av andra skäl förordar underlättar planeringen av ett mindre sårbart elförsörjningssystem. Den beredskapsplanering som vi yrkar på i reservation nr 6 kan också med fördel inkludera de speciella frågor som rör beredskapen inom sjukvården. Sjukvården har blivit alltmer sårbar — framför allt genom införandet av engångsartiklar för allt fler behov. Men den sårbarhet som på kort sikt kan bli den värsta är brist på elström, vatten, avlopp och värme. Detta tar vi upp i vårt särskilda yttrande nr 2, som vi hoppas att utskottets majoritet och regeringen studerar med stor uppmärksamhet. Det är dessutom icke första gången som vi tar upp detta i riksdagen, så ingen skall kunna säga den dag det blir kris, att ”det hade jag ingen aning om”.
Fru talman! Huruvida man kan betrakta skillnader på uppemot 3 000 kr. per år i elkostnader för ett enskilt hushåll som himmelsvida eller inte undan drar sig min bedömning. Men jag har erfarenhet av att skillnader av mindre storlek i andra fall har väckt stor opinion och mycken kritik om någonting har införts av riksdagen eller av någon annan instans. Redan det förhållandet att det ligger en prisskillnad i anslutningsavgifterna som tar hänsyn till kostnaderna för utbyggnaden av distributionsnätet borde vara tillräckligt, och därför skall man inte i själva förbrukningsavgifterna lägga in en skillnad. Det är för övrigt inte heller företagsekonomiskt riktigt om man ser det så, eftersom varje intäkt bör bära sina kostnader. Jag beklagar att Lars Norberg och miljöpartiet inte kan ställa upp på de här tankegångarna, fastän de rimligen borde ligga i linje med miljöpartiets synpunkter i övrigt.
Fru talman! Om 3 000 kr. är mycket eller litet beror naturligtvis på den totala kostnaden, som Roland Larsson inte nämnde någonting om. Om den totala kostnaden är 30 000 är det alltså fråga om 10 26, om den är 6 000 är det naturligtvis en stor skillnad. Beträffande kostnader för elström håller jag gärna med om att det för elföretagen och distributionsföretagen föreligger en monopolsituation, som borde behandlas på ett mer adekvat sätt. Hade centern väckt en motion om att vi skulle införa s.k. Utilities Commissions, som man har i USA, vilka noggrant granskar monopolföretagens taxesättning över hela landet och i alla sammanhang, hade jag varit benägen att ställa upp. Men jag tycker att den här motionen var alltför ad hoc-betonad för att vi skulle vilja gå med på den.
Fru talman! Det är inte omöjligt att vi hade väckt en sådan motion om vi hade kunnat stava till de nämnda orden. Men det var egentligen inte det frågan gällde, utan förhållandet att det är så stora skillnader mellan förbrukningsavgifterna. Vi föreslår inte och har heller inte tänkt oss att samhället skall ta dessa kostnader, utan vi menar att kostnaderna skall bäras inom kollektivet, dvs. av dem som köper el av distributionsföretagen. Faktum är att skillnaderna kan vara lika stora inom en tätort som mellan tätort och landsbygd. Om man måste bygga ut distributionsnätet genom ett bergigt område, där man hela vägen måste spränga sig fram, kan det kosta mer än att bygga ut en luftledning till landsbygden en bit utanför tätorten. Man tar ut olika avgifter beroende på dessa kostnader. Därför menar jag fortfarande att skillnaderna i förbrukningsavgifter är omotiverade.
Fru talman! Jag skall inte förlänga diskussionen. Däremot vill jag beröra Utilities Commissions, som kan översättas med medborgarkommissioner för taxesättning eller något liknande. Det är alltså i lag fastställda kommissioner som finns inom varje delstat, vilka skall granska och godkänna förändringar i eltaxorna. I den fria ekonomins förlovade hemland USA har man alltså en mycket strängare granskning av elföretagens taxesättning än vad vi har här i landet. Det kan vara värt ett uppmärksamt studium och kanske kommande motioner.

Fru talman! Reservationerna i det nu aktuella betänkandet från näringsutskottet har vid tidigare tillfällen varit uppe för behandling här i riksdagen. De två första — om hälsorisker i samband med högspänningsledningar — avslogs av riksdagen med hänvisning till att det utifrån befintliga kunskaper inte finns några entydiga forskningsresultat som visar på hälsorisker. Riksdagen hänvisade till pågående forskning både inom och utom Sverige. På samma sätt gör majoriteten i dag. Vi får avvakta resultatet av den forskning som pågår och när resultatet kommer fram fatta de beslut som då är nödvändiga. Energiverket avrapporterar årligen resultaten av den aktuella forskningen. Till Lars Norberg vill jag säga att den sammanställning av forskningsresultaten som han efterlyste finns i energiverkets rapport, som kommer årligen. I reservation 3 begär reservanterna en skatteomläggning som gynnar eldistributörer med långa ledningslängder. Det är emellertid inte bara ledningarnas längd som är avgörande för eldistributörens kostnader utan också, enligt energiverkets kartläggning, råkraftskostnader, andelen egen kraft, företagens effektivitet, m.m. Energiverket anser att en närmare studie av orsakerna till prisskillnaderna är nödvändig innan frågan avgörs. Det forskningsprojekt som pågår vid Göteborgs universitet syftar till att klarlägga dessa faktorer. Det finns därför inte i dag skäl att fatta beslut i den frågan. Jag yrkar avslag på reservationerna 1, 2 och 3. Man kan mot bakgrund av att det i dessa tre reservationer krävs åtgärder trots att utredning eller forskning pågår, säga att det är en god regel att man skall ha sakligt underlag för sitt ställningstagande innan man fattar beslut.

Staten skall självfallet hjälpa till men då i form av utbildning, övningar och dylikt. Beträffande lantbruket, som naturligtvis är känsligt för elavbrott, finns ju möjligheten till traktordrivna reservelverk till en i förhållande till övriga investeringar inom lantbruket rimlig kostnad. Energiverket har försökt underlätta den anskaffningen. Statsbidrag ges dessutom till kraftföretagen — bortsett från Vattenfall — för att stimulera elberedskapen. Innevarande budgetår anslås ca 21 milj.kr. Vattenfall avsätter ett liknande belopp för sina anläggningar. Jag yrkar avslag på reservationerna nr 4 och 5. Fru talman! I den sista reservationen i betänkandet föreslår miljöpartiet att elnätet i en krissituation skall kunna delas upp i mindre enheter. Här pågår ett arbete inom distribution och kraftproduktion, där man med hjälp av statliga medel försöker höja beredskapen, så att man kan möta en krissituation. Inte bara installation av reservanordningar ingår i det arbetet utan också — vilket efterlyses av reservanterna — åtgärder som möjliggör start och drift i separata elsystem, s.k. Ö-drift. I samband med avvecklingen av kärnkraften kan vi dessutom räkna med att det kommer till ett antal mindre elkraftproducerande enheter, bl.a. kraftvärmeverk, som kommer att ge ytterligare möjligheter till Ö-drift. Fru talman! Det pågår alltså arbeten enligt reservanternas önskan, och utskottet förutsätter att regeringen följer frågan. Det finns därför inga skäl till ytterligare initiativ från riksdagens sida. Jag yrkar avslag på reservation 6 och i övrigt bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Det är klart att det finns oenighet bland experterna beträffande risker med kraftledningar och andra högspänningsutrustningar som transformatorer och liknande. Jag får av Rune Johanssons yttrande en känsla av att det är först när man har liken på bordet som man tycker att det är dags att göra någonting. I fråga om riskbedömning finns det goda skäl att utgå från de pessimistiska experternas värderingar. Om man känner osäkerhet har man då i varje fall gjort någonting som är ansvarsfullt. Jag har en obehaglig känsla av att man i det längsta, precis som när det gäller radonhus, skyggar för de kostnader som kan uppstå för stat och kommun. Det är inte bra. Vi måste beklaga att det stora partiet inte inser att det behövs aktiva åtgärder för att skynda på den sektorisering av kraftsystemet som skulle ge oss ökad trygghet i krislägen. Det är alldeles uppenbart att ett uttalande från riksdagen påtagligt skulle verka i den riktningen.
Fru talman! Jag upplever att det ligger något av nonchalans i att uttrycka sig som Rune Jonsson här gjorde när han sade att det inte finns några entydiga forskningsresultat som visar att det föreligger några sådana risker som de jag har beskrivit när det gäller vistelse och boende i anslutning till högspänningsledningar. Jag vill understryka att det inte heller föreligger några entydiga forskningsresultat som visar att det inte finns några risker. Vad man säger är att det mycket väl kan finnas risker. En viss ökning av antalet leukemifall bland barn har kunnat noteras. Så säger man inom forskningen. Det finns alltså indikationer — vi vet ju att indikationer i andra sammanhang många gånger har lett till stora insatser i dessa tider — på att det finns en viss risk med det här. Därför borde man rimligen öka säkerhetsavståndet något utöver det som i dag gäller från branschsynpunkt, för att i varje fall gardera sig för de eventuella risker som kan finnas. Det skulle faktiskt kosta mycket litet för samhället, eftersom det här i första hand gäller 400-kV-ledningar.
Fru talman! Jag håller med om att det finns indikationer när det gäller magnetiska och elektriska fält. Men det finns inte några resultat som entydigt visar att det här verkligen är någonting som vi måste åtgärda direkt. Det är alltså mycket som pågår. Energiverket har en samrådsgrupp för de här frågorna. Vi har vidare två svenska forskningsprogram, som beräknas vara avslutade 1991. Dessutom har energiverket vid koncessionsprövningen möjlighet att påverka ledningsgatornas bredd. Det gör man också ofta, där det går att göra det till rimliga kostnader. Folks rädsla skall vi naturligtvis ta på allvar — det är viktigt. Men man måste då också se det i förhållande till andra cancerrisker som människor utsätts för. Det här kostar pengar, och forskningen måste då veta något så när var vi ligger. Men de forskningsprogram som pågår både i Sverige och utomlands visar ändå tydligt att man för närvarande inte kan fastställa att det föreligger några hälsorisker.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har i en interpellation frågat mig varför jag i ett anförande den 1 september skulle ha lämnat riksdagskompromissen i EG-frågan. Frågan bygger på ett missförstånd. Jag har inte gett uttryck för någon annan uppfattning i EG-frågan än den som en bred riksdagsmajoritet ställde sig bakom våren 1988. Riksdagsbeslutet 1988 byggde på ett utlåtande från utrikesutskottet .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 Detta förtroende grundläggs genom vårt handlande i fredstid.” Utskottet beskrev därefter vilket åtagande det skulle innebära för Sveriges del om vi skulle delta i EG:s utrikespolitiska samarbete — nämligen ”att samråda med en grupp av andra länder inför viktiga utrikespolitiska ställningstaganden i syfte att uppnå gemensamma ståndpunkter”. Utskottet skrev att enligt nuvarande regler kan inga bindande beslut fattas inom ramen för EG-ländernas utrikespolitiska samråd, men tillade sedan att ”icke desto mindre skulle ett svenskt deltagande i detta samråd kunna påverka förtroendet för vår neutralitetspolitik”. Omedelbart därefter konstaterade utskottet, som avslutning på detta avsnitt, att ”svenskt medlemskap inte är ett mål för de diskussioner med EG som nu förestår”. Riksdagsbeslutet från 1988 ger alltså två mycket klara besked. För det första: Vi skall inte nu, alltså under de diskussioner och förhandlingar med EG som nu förestår fram till 1992, ansöka om medlemskap i EG. För det andra: Ett motiv för detta ställningstagande är den svenska neutralitetspolitiken och vår strävan att bevara dess trovärdighet. Riksdagen har tydligt markerat att om Sverige deltog i EG:s utrikespolitiska samråd skulle det kunna påverka förtroendet för neutralitetspolitiken. Dessa båda besked har jag noggrant hållit mig till, både i kontakter med andra länders regeringar och i offentliga uttalanden. Mitt anförande den 1 september är inget undantag.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka statsministern för svaret på min interpellation denna höstliga fredagsmorgon. Jag konstaterar att statsministern ger ett likartat svar till mig som han givit till ett antal personer som riktat samma fråga till honom, nämligen om hans vid det här laget tämligen beryktade första september-anförande innebär en kursändring från regeringens sida i EG-frågan. Statsministern säger att min fråga — varför han i detta anförande lämnat riksdagskompromissen i EG-frågan — bygger på ett missförstånd. Nu går det ju att läsa innantill i talet, och det kan både statsministern och jag. I anförandet står bl.a. denna mening: ”Vi har uteslutit medlemskap i de förhandlingar med EG som nu förestår, eftersom vi menar att ett sådant är oförenligt med neutralitetspolitiken.” Så har inte utrikesutskottet och riksdagen uttryckt sig, vilket också klart framgår av de citat ur utskottstexten som återfinns i statsministerns svar. Utrikesutskottet säger att medlemskap inte är ett mål för de förhandlingar som nu förestår, men utskottet stänger inte dörrarna för framtiden. Det är ju detta att möjligheterna hålls öppna för framtiden som är själva kärnan i riksdagskompromissen. Det är allvarligt att statsministern väljer att inför ett utvalt socialdemokratiskt auditorium uttrycka sig på ett sätt som inte överenstämmer med riksdagens beslut. Det är allvarligt därför att det är inkorrekt att göra så. Men det är allvarligt också därför att det skapar osäkerhet om inriktningen av och hållfastheten i svensk Europapolitik både här hemma och utomlands, och detta i en tid när utomordentligt viktiga överläggningar pågår mellan EG och EFTA. Jag är övertygad om att statsministern har fått mottaga många frågor vid sidan om min om innebörden av första september-talet. Jag är inte säker på om statsministern är medveten om att den misstro som första september-talet givit upphov till om regeringens avsikter i Europapolitiken fortfarande finns kvar. Till de många osäkerheter som i dag präglar svenskt politiskt liv, skattepolitiken, energipolitiken, adderar första september-talet EG-frågan. Det vore därför välgörande om statsministern här i dag ville klart deklarera att det är riksdagens ambitiösa målsättning för svensk Europapolitik, nämligen att i förhandlingar med EG söka uppnå lika behandling för svenska medborgare och svenska företag på den framväxande gemensamma marknaden, som gäller också för regeringens Europapolitik.

Herr talman! Jag noterar först med intresse att statsministern beredvilligt besvarar moderata frågor om sina uttalanden. Miljöpartiets frågor i samma ämne om statsministerns uttalanden besvarar han inte. Det är alltså inte statsministern utan riksdagsordningen jag har att tacka för att jag på detta sätt kan få delta i en debatt med landets statsminister om vår tids viktigaste fråga, nämligen vår anslutning till EG. Den huvudfråga som berörs också av Margaretha af Ugglas i hennes interpellation är vilka förbehåll regeringen egentligen har satt upp för EG-an passning. Är man beredd att förhandla bort allt utom neutraliteten? Finns det andra förbehåll? Vilket pris är regeringen beredd att betala för EG-anpassningen i form av försämrat skydd för miljö, hälsa, arbetsmiljö, social trygghet osv. I mars i år sade Ingvar Carlsson mycket kategoriskt i riksdagen att social nedrustning, försämrad yttre miljö, arbetsmiljö, konsumentskydd osv. är pris som vi inte är beredda att betala. Men i regeringsförklaringen hävdade man att regeringen kommer i detta arbete att lägga stor vikt vid de höga krav som vi har i Sverige när det gäller miljö, full sysselsättning och social trygghet. Vad är det som har hänt däremellan? Jo, svenska myndigheter har gjort omfattande kartläggningar av EG-anpassningens konkreta effekter, delvis hemlighållna av regeringen. I en skrift från energioch miljödepartementet erkänner man att miljökraven på de allra flesta områden är strängare i Sverige än i EG, bl.a. när det gäller kemikaliekontroll, miljömotiverad gränskontroll, kontroll av avgasrening och svavelutsläpp. Jag vill fråga statsministern om han är beredd att betala för EG-anpassningen med t.ex. sämre kemikaliekontroll eller genom att avskaffa någon av de miljömotiverade gränskontrollerna, i så fall vilken. I en promemoria från naturvårdsverket konstateras att det för närvarande inte är möjligt att harmonisera de svenska reglerna med EG:s bestämmelser om freoner. Är statministern beredd att ansluta sig till naturvårdsverkets synpunkter? Har statsministern i så fall talat om för EG att han har ett kategoriskt förbehåll? Enligt pensionsberedningen blir det aktuellt med ett principskifte för det svenska folkpensionssystemet vid en EG-anpassning. Vilka svenska folkpensionsprinciper skall offras på EG-altaret? Har statsministern talat om för PRO och andra pensionärsorganisationer vilka principer ni är beredda att förhandla bort vid en anpassning till EG? Energiverkets generaldirektör Hans Rode har skriftligen varnat för att den pågående EG-anpassningen tvingar Sverige att ge upp vissa normer för barnsäkerhet, t.ex. bestämmelser om att centrifugluckor inte skall kunna öppnas när trumman roterar och att högsta temperatur på ugnsluckor skall vara 90 grader i stället för EG:s 115 grader. Är Ingvar Carlsson beredd att offra barnsäkerheten på någon av dessa punkter? Om han inte är det, har han då talat om det för EG? Har Ulf Dinkelspiel i klartext talat om för EG kommissionen att det här finns två punkter där Sverige har andra krav? En del tycker kanske att de här punkterna är små, och skolministern verkar skratta åt dem. Föräldrarna tycker däremot att det är mycket viktigt hur varmt det är utanpå ugnsluckan och om barnen kommer att kunna behålla sina händer eller ej när de leker med tvättmaskinen. Har Ingvar Carlsson gett klara besked till dem det berör och dem vi förhandlar med? Arbetarskyddsstyrelsen anser att EG-anpassningen skulle leda till sämre arbetarskydd beträffande bl.a. asbest och lösningsmedel. Är Ingvar Carlsson beredd att låta asbest komma tillbaka på de svenska arbetsplatserna? Är han beredd att återinföra cancerframkallande lösningsmedel? Om han inte är det, har Ulf Dinkelspiel och EG-förhandlarna fått besked att de skall tala om för EG att Sverige har förbehåll och att vi inte kommer att ge efter? Vilket gäller? Livsmedelsverket har konstaterat att EG godkänner högre resthalter av bekämpningsmedel i frukt och grönsaker. Tycker Ingvar Carlsson att vi skall ta de risker det medför att tillåta import av frukt och grönsaker med högre halter av bekämpningsmedel? Om han inte vill det, har han då talat om för EG att Sverige vill behålla importskyddet? Importskyddet strider helt mot EG:s grundläggande principer i den s.k. obegränsade inre marknad som regeringen vill ansluta oss till. Kemikalieinspektionen har slagit fast att EG:s principer för kemikaliekontroll skiljer sig radikalt från Sveriges, bl.a. på ett sätt som allergikerna är oroliga för. Allergikerförbundet motsätter sig detta. Vad har Ingvar Carlsson att säga för att lugna allergikerna, eftersom EG godkänner helt andra halter av för allergiker skadliga ämnen i diverse kemikaliska produkter? Jag vädjar nu till statsministern att ge svar i klartext. Vad håller Sverige benhårt fast vid? Vad är regeringen beredd att förhandla bort? Låt oss slippa sådant som Sven Lindqvist häromveckan kallade för snorhala formuleringar. Låt oss slippa formuleringar av typen: Vi utgår ifrån att det inte skall bli tilllämpligt, vi antar att det också i EG finns människor som slår vakt om människors hälsa och EG-människorna är inga miljöförstörare. Det handlar inte om detta. Det handlar om att EG har vissa regler. Frågan är om Sverige vill anpassa sig till dessa regler eller ej. Det påverkar EG-förhandlingarna, och det påverkar den svenska politiken. Låt oss få ett besked om vilket pris Sverige är berett att betala för EG-anpassningen.

Herr talman! Jag skall anknyta till de synpunkter som Per Gahrton avslutade med. För statsministern kan det inte vara obekant att miljöpartiet och vpk har en mycket likartad uppfattning i den här frågan, nämligen att regeringen bedriver integrationspolitiken på ett ohederligt sätt. När man har lyssnat till debatten — den debatt vi har försökt föra här i kammaren vid ett flertal tillfällen — har man fått lugnande försäkringar om att vi skall sträva efter att allt bra skall bibehållas, det är vår förhoppning att inget dåligt skall drabba oss, vi skall inte offra allt det goda osv. Jag har också tagit del av 90-talsgruppens rapport. Det påstås — i alla fall på DN:s kultursida — att rapporten diskuteras livligt ute i de socialdemokratiska partiföreningarna. Aktstycket är på totalt 285 sidor, och ett par rader ägnas åt EG frågan. Det är inte särskilt mycket, men det sägs just att man skall sträva, man skall ha förhoppningar och man skall inte offra. Raderna avslutas med att om det skulle lyckas kommer omvandlingstrycket på de svenska företagen att öka, produktiviteten kommer att öka och allt kommer att bli mycket bra. Man frågar sig då naturligtvis vad som händer om det inte lyckas. Den frågan får vi aldrig något svar på. Vad händer om det inte går så som socialdemokraterna har tänkt sig? Jag instämmer i Margaretha af Ugglas och moderaternas kritik om att detta är mycket luddigt formulerat. Utrikesutskottet har kompromissat ihop sig om ett ”nu”. Vpk var det enda parti som hade möjlighet att stå emot detta. Dagens debatt och en hel del andra debatter visar att det var en mycket olycklig kompromiss. Införandet av ordet ”nu” innebär att man har tillfredsställt moderaternas önskan att vi i princip skall bli medlem i EG. Moderaterna tycker — och det säger de också öppet och ärligt — att vi skall integrera oss, vi skall sikta på ett medlemskap, vi skall låta 80 96 av de ekonomiska besluten fattas i Bryssel, vi skall underordna oss överstatliga organ, vi skall integrera vår skattelagstiftning, vår kapitallagstiftning osv. De anser också att vi så småningom skall gå in i ett monetärt samarbete som innebär att vi skall underställa vår statsbudget Bryssel. Sedan kan vi möjligen få vara med och besluta om fördelningen inom de ramar som har fastställts i Bryssel. Så ser framtidsvisionerna ut. Moderaterna tycker att dessa visioner är bra, och det kan jag förstå. Denna utveckling tillfredsställer deras väljaroch intressegrupper. Visionerna kan dock omöjligen tillfredsställa de grupper som socialdemokraterna har att slå vakt om. Det är väl därför man inte vill säga rakt ut vad man vill. Man säger i stället att det inte är aktuellt nu. Integrationsprocessen pågår emellertid hela tiden i praktiken. Även om det inte är aktuellt att nu diskutera medlemskap, utan först efter 1992, kommer det således att ske en viss integration fram till dess. Såvitt jag förstår kan vi inte ta tillbaka det som i praktiken redan har gjorts. Förhandlingarna leder fram till beslut som vi i slutändan måste stå för. Jag skulle vilja upprepa de frågor som Sven Lindqvist har tagit upp i sina artiklar. Eftersom han uttrycker sig litet provocerande och talar om avlopp och snorhala formuleringar, har man tydligen slagit bakut i kanslihuset. Man har inte haft lust att svara, och i den mån man har svarat har man inte gett några konkreta besked. Eftersom statsministern är ytterst ansvarig, förmodar jag att han kan svara på de frågor som Sven Lindqvist ställde. Vad gör vi när miljöhänsyn kommer i konflikt med handelshinder? Hur skall vi lösa det? Vad är det som skall överväga? Hur skall vi göra med den offentliga servicen när vi har anpassat vår skattepolitik så att vi inte längre har något kvar att fördela? Vad kommer att hända med den offentliga sektorn? Vad skall vi göra om krav på miljö, full sysselsättning och solidarisk lönepolitik visar sig inte gå att förena med en EG-integrering? Hur skall vi bära oss åt för att stoppa processen? Det är de aktuella frågorna. Jag skulle vilja ha en ärlig redovisning av regeringen om vilka fördelar och nackdelar det finns och vad vi har att vinna och förlora. Anledningen till att vi å det bestämdaste säger nej till den här processen är att den säljer ut vår nationella bestämmanderätt. Detta parlament kommer att få mycket litet att säga till om vid ett fullt medlemskap. Moderaterna accepterar detta. Jag hoppas att socialdemokraterna inte accepterar den framtidsvisionen, men jag kan inte förstå hur den skall kunna undvikas. Jag är allvarligt rädd för att man efter 1992 kommer att få en annan inställning och säga att det nu är förenligt med vår neutralitetspolitik att ansöka om medlemskap i EG, eftersom vi i praktiken redan är där. Jag skulle vilja ha en försäkran från statsministern om att den framtidsvisionen över huvud taget inte är att räkna med. Jag skulle också vilja ha konkreta svar på frågorna om hur de olika konflikterna skall lösas och om vilka hänsyn som skall väga tyngst i de ställningstagandena.

Herr talman! Vi har ju i de senaste anförandena fått höra var flyglarna i svensk politik finns i EG-frågan. Låt mig nu dra debatten litet mera mot mitten. Jag tänker inte vid detta tillfälle vidga debatten till att avse hela det stora fältet av frågor om Sverige och EG, utan skall eftersom interpellationen endast berör en del av frågorna begränsa mig till några av dessa. Jag tycker att beslutet från våren 1988, där vi sade att Sverige i största möjliga utsträckning skall delta i den västeuropeiska integrationen, så långt det är förenligt med vår neutralitetspolitik, var bra, och vi står från centerns sida fast vid denna förhandlingsuppläggning. Det är viktigt att också de andra partier som stod bakom denna kompromiss, som bekräftades våren 1989, gör det också i fortsättningen. Vi har på svensk sida inom många områden gemensamma värderingar med det övriga Västeuropa, och vi måste ha möjlighet att samarbeta med länderna i Västeuropa i så många avseenden som möjligt. Det är viktigt inte minst för näringslivet, för våra ungdomar och för forskning och utveckling. Men det är också nödvändigt att vi har möjlighet att hävda vår egen utrikesoch säkerhetspolitik. Det är i det läge där förhandlingarna nu befinner sig mellan EFTA och EG oerhört viktigt att ordentligt slå fast att vi skall driva en egen utrikesoch säkerhetspolitik. Det är allvarligt när landets näst största parti ofta pläderar för något annat. Det skapar osäkerhet här hemma om huruvida de partier som slöt uppgörelsen 1988 verkligen står fast vid den. Jag har vid upprepade tillfällen reagerat inför uttalanden från moderata företrädare som ifrågasatt om uppgörelsen 1988 var riktig. Jag får ofta det intrycket att moderaterna inte riktigt står fast vid den kompromissen beträffande förhandlingsuppläggningen. Detta skapar osäkerhet inte bara här hemma utan också utomlands. Sverige valde EFTA-spåret, och det är den väg som vi skall pröva för att nå de fyra friheterna. Jag tycker att de oförbindliga samtal som nu förs mellan EFTA och EG inför de reella förhandlingarna har gett en bred bild av de faktiska förutsättningarna för att nå dessa friheter. Det är därför viktigt att regeringen inför de slutförhandlingar som skall inledas ger klara besked till riksdagens EFTA-delegation om vilka områden som regeringen avser att prioritera. Det är viktigt att understryka att vårt arbete med de västeuropeiska integrationsfrågorna inte får stanna vid relationerna mellan Sverige och EG och mellan EFTA och EG. Vi måste i detta sammanhang vidga blicken till ett mera alleuropeiskt perspektiv. Det är viktigt för näringslivet och för utbildningsfrågorna liksom över huvud taget för enigheten och samhörigheten mellan alla europeiska stater. w Allför mycket i den EG-debatt som har pågått i Sverige under de senaste åren har varit på gränsen till hysteri och har varit för ensidigt inriktat på vad som händer i Bryssel. Jag undervärderar inte EG:s betydelse i Europa och vikten av Sveriges närmande till EG i olika avseenden, men det finns faktiskt också en värld utanför EG. Vi i Sverige har också anledning att observera utvecklingen utanför Europa, bl.a. den roll som u-länderna spelar i ett ökat närmande mellan olika europeiska stater. Till sist, herr talman, tycker jag att det är viktigt att vi i denna kammare, oavsett vilket parti vi företräder, hävdar Sveriges rätt att driva en egen utrikesoch säkerhetspolitik och slår vakt om neutralitetspolitiken, som är mycket väsentlig oavsett om vi närmar oss EG eller inte. Alla parter bör lägga manken till för att i olika sammanhang med eftertryck slå vakt om den svenska neutralitetspolitiken, både här hemma och på resor ute i Europa.

Herr talman! Jag har nu enligt riksdagens debattregler sex minuter på mig för att besvara den mängd av frågor som framför allt Per Gahrton och Gudrun Schyman ställde. Jag måste trots allt använda huvuddelen härav för att besvara interpellantens frågor. Jag vill först säga till Per Gahrton att jag förra tisdagen besvarade en fråga från Claes Roxbergh. Per Gahrtons påstående att jag inte besvarar miljöpartiets frågor är alltså inte riktigt. Men vem som svarar kan möjligen också bero något på hur man formulerar sina frågor. Huvuddelen av Per Gahrtons frågor går ut på att jag skall redovisa hela vår förhandlingsstrategi. Om jag här i Sveriges riksdag talade om att Sverige på den ena punkten efter den andra är berett att vika sig, skulle vi bli utskrattade i Bryssel. Hur skulle vi kunna tillgodose våra väsentliga intressen, om vi för motparten på punkt efter punkt talade om att vi kommer att vika oss, om man sätter hårt mot hårt? Vi har våra samråd i utrikesnämnden och i EFTA-delegationen för att samtala med de inblandade partierna om hur vi skall gå fram. Ännu så länge rör det sig om diskussioner, inte om förhandlingar. Vi skall förhoppningsvis komma fram till förhandlingar efter årsskiftet. Gudrun Schyman ställde frågan, och låt mig säga detta som ett svar också till Per Gahrton: Vad händer om det inte går? Ja, vi får då en gräns mellan EG och EFTA-stater som för vår del kommer att ligga i Öresund. Det kommer att innebära ett hot om ett allvarligt försvårande av det nordiska samarbetet. Det kommer vidare att innebära att våra företag inte får konkurrera på lika villkor, med de långsiktiga risker för svensk sysselsättning som detta medför. Det kommer också att innebära att våra ungdomar inte kommer att få så goda möjligheter att studera ute i Europa på universitet och andra skolor, och det kommer att försvåra samarbetet när det gäller forskning och utveckling. Självfallet kommer ett misslyckande i förhandlingarna att få mycket stora konsekvenser. När jag lyssnar på Gudrun Schyman och Per Gahrton - framför allt Per Gahrton - drar jag slutsatsen att Sverige nu framstår som ett under när det gäller att på bästa sätt sköta miljöpolitiken. Allt som vi gör är upp på gränsen till det perfekta, och detta skulle hotas av ett samarbete med Europa. Men i andra sammanhang kritiserar Per Gahrton vår miljöpolitik oerhört starkt. Jag skall nästa gång vi möts i en allmänpolitisk debatt komma ihåg hur oerhört välskött Sverige är på miljöpolitikens område. Det var intressant att Per Gahrton läste in detta i protokollet, och det kommer att bli till stor glädje för oss socialdemokrater i valdebatten. Så över till Margaretha af Ugglas. Jag skulle vilja börja med att hänvisa till vad Carl Bildt skrev i Svenska Dagbladet i ett ögonblick av klarsyn i juli i år. Han skrev då: Jag har svårt att se att någon med insikt i dels svensk neutralitetspolitik, dels det västeuropeiska utrikespolitiska samarbetets dynamik ärligt skulle kunna förneka att det föreligger en spänning mellan de bägge. Just det. Det är också detta som jag har påpekat. Hur skulle jag kunna motivera inom eller utom Sverige att vi inte har ansökt om medlemskap, om jag inte fick nämna ordet neutralitet? Det är en omöjlighet. Man skulle då i omvärlden fråga sig vad som gör att Sverige nu inte ansöker om medlemskap, och det skulle de statsministrar som jag för samtal med också fråga sig. En av de viktiga uppgifterna när jag har besökt nio av tolv EG-stater har varit att för deras regeringar redovisa Sveriges situation och den svenska säkerhetspolitiken, men samtidigt vår uppriktiga strävan att ändå så långt det är förenligt med denna medverka i det europeiska samarbetet. Jag måste ställa en fråga. Är det egentligen den socialdemokratiska partiordföranden som har skapat oklarhet eller är det andra? Är det jag som har övergett riksdagskompromissen? Jag måste konstatera att Margaretha af Ugglas partiledare Carl Bildt, vilket Per-Ola Eriksson också påpekade, samtidigt som vi har denna kompromiss om att Sverige inte nu skall aktualisera ett medlemskap, har gått ut och sagt att han tycker att vi i Sverige klart skall deklarera att vi är intresserade av att frågan om medlemskap prövas. Tala om dubbla budskap! Jag undrar om ens Margaretha af Ugglas står bakom denna formulering. Som svensk statsminister har jag naturligtvis uppgiften att innan jag reser någonstans, vare sig jag reser till EFTA-möten, t.ex. i Oslo, till EG:s huvudstäder eller till Bryssel, lyssna på oppositionen för att på bästa sätt företräda Sverige. Inte minst lyssnar jag på företrädarna från de partier som undertecknat överenskommelsen i utrikesutskottet. Det är sannerligen inte så lätt när jag får så skilda uttolkningar som jag får från å ena sidan moderata samlingspartiet och å andra sidan centerpartiet. Problemet i denna fråga är inte splittring eller oklarhet inom socialdemokratin lika litet som det faktiskt är det när det gäller de övriga frågor som Margaretha af Ugglas nämnde, nämligen skattepolitiken och energipolitiken. Problemet är faktiskt alla frågor där det är oerhörd spännvidd mellan de borgerliga partierna.

Herr talman! Jag tror nog att statsministern klarar värre konststycken än att hålla sig till den ganska välformulerade riksdagskompromissen i EG-frågan, vilket jag anser är en god grund att stå på. Vad beträffar Carl Bildts uttalanden citerade statsministern själv här ett mycket välformulerat uttalande från Svenska Dagbladet av Carl Bildt. I detta uttalande tycker jag att Carl Bildt väl uttrycker just vad det handlar om, både att slå vakt om svensk säkerhetspolitik och att förena den med denna för Sverige mycket viktiga framtidsfråga, nämligen att uppnå ett så fullvärdigt deltagande som möjligt i det europeiska samarbetet. I detta sammanhang tycker jag att jag åtminstone för ett ögonblick fann samstämmighet även med Per Gahrton när han sade att detta är den allra viktigaste framtidsfrågan. Jag tycker inte att det är så svårt för oss om vi står fast vid riksdagskompromissen. Och det finns naturligtvis ett element för oss moderater i denna riksdagskompromiss som är kolossalt viktigt, nämligen att dörrarna inte stängs för framtiden, att Sveriges framtid i Europa inte devalveras. Vi moderater kommer, herr talman och statsministern, att vara mycket tjatiga om att vi skall stå fast vid denna riksdagskompromiss. Till Per-Ola Eriksson vill jag säga att vi moderater står fast vid denna riksdagskompromiss. Om det var något som det rådde en viss osäkerhet om i våras så var det på vilket ben centern stod. Jag är glad att höra att centern nu står fast vid riksdagskompromissen. Jag vill också göra en reflexion i fråga om Per Gahrtons anförande. Tänk vad upplyftande det vore att någon gång i denna kammare få höra en miljöpartist säga: På dessa områden skall vi anpassa oss till EG:s regler; på just dessa områden har EG faktiskt kommit längre och är bättre än Sverige. Låt oss nu använda oss av detta, låt oss göra något åt förhållandena i Sverige. Detta vore väl en konstruktiv roll för en miljöpartist. Jag skall ge ett exempel, nämligen EG:s bestämmelser på dricksvattensområdet. Det vore inte alls så dumt om vi kunde ha något liknande i Sverige.

Herr talman! Jag är mycket besviken på statsministerns svar.

Det innebär alltså att det är viktigare vilka i Bryssel som skrattar åt regeringen än att informera det svenska folket om vilken politik den svenska regeringen håller på att driva in Sverige i. Jag tycker att det är en oförskämdhet mot de svenska väljarna och mot riksdagens ledamöter att skratten i Bryssel väger tyngre än den demokratiska processen i Sverige. Det trodde jag faktiskt inte att jag skulle behöva höra. Men så långt kan alltså harmoniseringen och integrationen gå. Så långt kan intressena faktiskt förändras på den politiska arenan. Vad händer om det inte går, frågade jag. Det ville statsministern inte heller svara på. Statsministern målar upp en hotbild om att det blir stängda gränser mot Sverige och mot övriga Europa, att sysselsättningen är i fara, att ungdomen inte får resa och studera var den vill, osv. Vi har hört dessa skräckscenarion tidigare. De har ingen substans. Det finns ingenting som säger att det blir på det sättet. Samma argument framfördes när vi diskuterade en EEC-anslutning i början av 70-talet. Sverige skulle hamna i stenåldern utan en anslutning. Vi kan knappast påstå att Sverige har gjort det. Sverige har faktiskt hävdat sig ganska bra, om vi jämför med den internationella utvecklingen. Det finns ingenting som säger att de skräckvisioner som statsministern och andra EG-anhängare målar upp skulle infrias. Det finns ingen substans i det. Vi som arbetar mot denna integration och vill ha en kritisk granskning bemödar oss faktiskt om att använda fakta när vi för denna debatt. Jag tycker att det vore klädsamt om även regeringens företrädare gjorde det någon gång och inte bara uttalade fromma förhoppningar. Man kan se vad som har hänt i vårt grannland Danmark. Från 1972 till 1989 har utlandsskulden fyrdubblats, räntebetalningarna till utlandet fyrtiodubblats, arbetslösheten tiodubblats, och dessutom har inflationen under lång tid varit dubbelt så hög som 1972. Den inhemska statsskulden har ökat dramatiskt, tillväxten har pressats i botten och andelen av dansk industriexport som går till EG har minskat. Det är priset som Danmark har fått betala för sin EG-anslutning. De danska socialdemokraterna är djupt oroade och ställer sig frågan: Hur kommer det sig att våra partikamrater i Sverige inte ens diskuterar problemen? Vadan denna tystnad och detta dubbelspel, frå gar jag igen.

Herr talman! Liksom Margaretha af Ugglas tycker jag att vi skall dra lärdom av goda miljöexempel överallt i världen, i Australien, Nya Zeeland, USA och EG. Men därav följer inte att vi skall ansluta oss vare sig till Nya Zeeland, Australien, USA eller EG. Herr talman! Vi har problem med vår statsminister. Han har svårt för nyanser och exakthet. Claes Roxberghs fråga gällde inte EG. Min mängd av frågor kunde ha besvarats med ett svar: Vi ger inte upp något av det som svenska myndigheter anser skulle innebära försämringar vid en EG-anpassning. Jag har inte sagt att Sverige är ett under av välskötthet när det gäller miljöpolitik. Jag har refererat ett antal svenska myndigheter som konkret och faktiskt konstaterar att Sverige är bättre än EG i många avseenden. Därav följer inte att jag anser att Sverige är ett under av välskötthet, långt därifrån. Ingvar Carlsson antyder att jag vill att Sverige skall tala om var Sverige tänker vika sig vid förhandlingarna. Men sanningen är ju den omvända. Jag vill att Sverige skall tala om var Sverige inte tänker vika sig vid förhandlingarna, var Sverige har förbehåll utöver neutraliteten när det gäller miljöskydd, social trygghet och annat som är viktigt. Problemet är att regeringen har talat om att den är beredd att vika sig i allt utom just neutraliteten. Kjell-Olof Feldt och Ingvar Carlsson har rest runt i Europa och talat om detta för EG-företrädare. Problemet är — jag förstår att det är ett problem för regeringen — det löfte som Ingvar Carlsson, kategoriskt och utan några som helst nyanser, gav den 22 mars men som han nu inte kan upprepa, nämligen att social nedrustning, försämrad yttre miljö, osv. är ett pris som vi inte är beredda att betala. Vi från miljöpartiets sida har i artiklar och på annat sätt påtalat att det löftet, om det hålls, innebär att EG-anpassningen inte kan fullföljas så som det är tänkt. Det finns inga möjligheter i världen. I vår analys har vi fått medhåll från många olika håll, inkl. Svenska Dagbladet. Som analys betraktad är den oomkullrunkeligt korrekt. Annars vill jag gärna att statsministern förklarar för mig varför den inte är. EG har ju krav på att Sverige skall acceptera allt som EG hittills har kommit överens om, enligt Dagens Nyheter tusentals sidor lagtext. Jag är ute nästan varje dag och talar EG. Det är mängder av människor som ständigt blir upprörda. Det går inte längre med dessa snorhala formule ringar. Svenska folket har rätt att få besked om vilket pris regeringen är beredd att betala.

Herr talman! Eftersom jag inte anmälde mig till debatten i går har jag bara denna replik kvar. Jag tycker att det är bra att Margaretha af Ugglas nu deklarerat att hon står bakom kompromissen om förhandlingsuppläggningen från 1988. Jag vill uttrycka en förhoppning om att hon därmed innefattar alla de andra moderaterna, ingen nämnd och ingen glömd. Jag tycker att debatten om EG och Sveriges relation till EG i alltför stor utsträckning går i svart eller vitt, antingen eller. Om vi inte är med i EG, om vi inte närmar oss EG, då blir det — höll jag på att säga — nödår här hemma i Sverige. Ibland hör man också att vi måste stå utanför EG, för om vi går med i EG eller om vi närmar oss EG blir det bara problem här hemma. Måste vi inte i större utsträckning ställa oss frågan: Vad kan vi som ett litet neutralt land långt uppe i Europa göra för den europeiska framtiden? Vad kan vi tillföra den europeiska processen? Vad kan vi göra för att bygga det nya Europa och vidga perspektiven betydligt mer än vad som görs i dag? Jag tycker att vi i Europadebatten här hemma undervärderar våra egna möjligheter att bidra till att bygga ett gemensamt Europa i ett alleuropeiskt större perspektiv.

Där har vi slagit fast precis det som ni efterlyser, nämligen att vi kommer att arbeta för mycket höga miljökrav i samarbetet. Vi har mycket bestämda krav på både den yttre och den inre miljön i framtiden. Vi har gett besked om att den sociala tryggheten är viktig för oss, att vi vill ha medel för att klara den fulla sysselsättningen. Men framför allt Per Gahrton har begärt någonting helt annat, nämligen detaljerade ställningstaganden om vad som är förhandlingsbart eller inte. Om man talar om vad som inte är förhandlingsbart säger ju logiken att allt annat är förhandlingsbart. Så kan man inte lägga upp en förhandling om man vill nå framgång. Däremot förs redan nu mycket detaljerade diskussioner i de organ som jag åberopade. Om vi kommer in i ett förhandlingsskede kommer vi naturligtvis att ställas inför mycket viktiga och avgörande beslut. Det andra som förvånar mig är Gudrun Schymans inlägg. Hon tycks utgå från att vi inte för någon debatt ute i landet. Inom socialdemokratin och fackföreningsrörelsen förs en mycket intensiv debatt, det kan jag försäkra. Den ger den vägledning som vi behöver för våra ställningstaganden. Det är riktigt som ni konstaterar att Sverige har hävdat sig utomordentligt väli den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken. Det beror väl på att vi har fört en socialdemokratisk politik. Det har inte Danmark gjort, och därför har man hög arbetslöshet. Det har inte heller förts en socialdemokratisk politik i de kommunistiska länderna, som nu bryter samman. Jag konstaterar att man i ett land som Ungern tycks vara mera intresserad av samarbetet med Europa än vad det svenska kommunistpartiet är, åtminstone att döma av Gudrun Schymans inlägg. Men det beror väl på att man i Ungern i praktiken har fått pröva av den avskildhet, den stagnation och den hopplöshet som kommunistiska idéer omsatta i praktisk politik innebär. Jag tycker att Gudrun Schyman litet skall stämma ner tonen. Å ena sidan beskriver hon hur oerhört väl Sverige har utvecklats under socialdemokratin hittills och å andra sidan vilka risker det skulle finnas med fortsatt socialdemokratisk politik. Litet självkritik och självrannsakan med tanke på vad kommunistiska idéer har ställt till i Europa borde vara på sin plats. Sedan några ord till Margaretha af Ugglas. Det var intressant att Margaretha af Ugglas använde det citat av Carl Bildt som också jag tyckte var bra. Men det var ett annat uttalande som jag citerade där Carl Bildt sade så här: Jag tycker att vi klart skall deklarera att vi i Sverige är intresserade av att pröva medlemskap. Det säger han samtidigt som vi har varit överens om att nu inte aktualisera detta. Då måste jag i likhet med Per-Ola Eriksson ställa frågan: Vem är det som skapar oklarhet? Vem är det som använder dubbla budskap? Jag måste ändå säga att jag faktiskt lagt ner mycket tid och stort engagemang för att ute i Europa få förståelse för de svenska synpunkterna. Jag har ett mycket nära samarbete med dem som för diskussioner i Bryssel. Jag tror inte att de upplever att de från min sida har fått dubbla budskap, utan de har allt stöd för att lyckas vid de svåra diskussioner som de för. Jag tycker faktiskt att det vore bra om vi kom bort från den debatt som vi har haft med moderaterna på denna punkt, därför att det möjligen är denna debatt som kan skapa oklarhet, inte de uttalanden som jag har gjort.

Det finns de som säger: Ja, men EG kommer inte att utvecklas i politisk riktning, alltså med ett ökat inslag av utrikespolitisk samordning, och därför skall vi nog ändå kunna vara medlemmar. Men samtidigt finns det en rad uttalanden av t.ex. Jacques Delors och utrikesminister Genscher i Västtyskland som hävdar motsatsen — att det inte blir mindre utan mer av utrikespolitisk samordning. När denna debatt om en starkare betoning av en försvarsoch utrikespolitisk samordning förs inom EG måste vi från svensk sida säga: Det är just där som problemet ligger för oss. Det är detta som jag har gjort, och det måste vi rimligen göra för att vi skall få någon realism i debatten och för att vi, förhoppningsvis, skall komma fram till — som jag säger — ett bra, ett strukturerat, avtal om samarbete mellan EFTA och EG.

Herr talman! Det är beklämmande att höra statsministern komma dragande med detta kommunistspöke så fort man vill ha konkreta svar.

Däremot är jag glad att höra att försvarsministern, nej, utrikesministern, nej — förlåt mig — statsministern nu erkänner detta med ett långtgående försvarsoch utrikespolitiskt samarbete som en följd av EG-integrationen. Det har tagit minst ett år att få någon ansvarig minister att erkänna detta. Men jag återkommer till den frågan i en annan interpellationsdebatt. Sedan säger statsministern att vi inte har tagit del av den debatt som har försiggått. Det har vi visst gjort! Vi har bara inte fått några svar, och det är ju det som är problemet. Vi har tagit del av att ni har sagt att vi vill ha medel för full sysselsättning, att vi tycker att det är viktigt med välfärden osv. Men vi frågar oss: Hur skall detta gå till när vi har integrerat vår skattepolitik med EG:s politik? Vi håller ju redan på med det, för det är väl inte en ren händelse att det nu är så bråttom med en skattereform. Men sedan när vi intregrerar fastighetsbeskattningen, kapitalbeskattningen och aktiebolagsbeskattningen, hur skall det då gå med den välfärdspolitik som är skattefinansierad i Sverige? Vi kommer inte att ha möjligheter att behålla vårt synsätt vid en integration. Hur skall det gå om alla dessa fromma förhoppningar inte införlivas? Hur skall vi stoppa processen? Detta är viktiga saker. Kan vi på något sätt få de svenska företag som i dag flyttar utomlands att flytta tillbaka, eller hur skall vi bära oss åt? Den frågan hänger fortfarande i luften, och jag anser att statsministern nonchalerar den. Jag är säker på att många här talar om dessa saker ute i olika föreningar ute i landet. Vi är ju många som åker runt och diskuterar i andra typer av föreningar, där det nu börjar höjas kritiska röster. Det gäller vpk-are, miljöpartister, centerpartister och oppositionella socialdemokrater i fredsrörelsen, kvinnorörelsen m.m. som nu i olika grupper har börjat kritiskt granska vad som pågår och som börjar förstå att det, när det står klart för resten av befolkningen vilka lagar som kommer att gälla, kommer att bli ett förfärligt liv i det här landet. Vi säljer ut vår nationella självbestämmanderätt, och det är det som är huvudfrågan. Skall besluten fattas i vårt parlament eller skall de fattas i Bryssel i djupt odemokratiska former? De positiva delar som finns i EG kan vi ta till oss ändå.

Herr talman! Jag noterar att Gudrun Schyman vill plocka russinen ur kakan. Till statsministern vill jag säga: Att hålla dörrar öppna inför framtiden överensstämmer faktiskt med riksdagskompromissen. Men att stänga dem, som statsministern gjorde i sitt tal den 1 september, överensstämmer inte med riksdagskompromissen. Vidare noterar jag att statsministern säger att vi har en så fantastisk ekonomisk utveckling i Sverige. Men vi lär hamna sist i tillväxtligan i år eller nästa år. En stor fråga just när det gäller vår framtid är väl om vi skall få del av den europeiska tillväxten och den tillväxt som nu accelererar nere på kontinenten. Per-Ola Eriksson nämnde ett svenskt storbolag. Jag tror att det var ABB. De svenska storbolagen gör sig faktiskt själva till EG-medlemmar. Därför vet jag inte riktigt vad Per-Ola Eriksson ville illustrera med den hänvisningen. Det är ju snarast ett bekymmer ur den svenska nationens synpunkt om vi inte får den mycket nära anknytning som vi eftersträvar. Per-Ola Eriksson tyckte att Europadebatten går i svart eller vitt. Jag vill då framhålla att jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har en bred Europadebatt i Sverige, att vår Europamedvetenhet ökar, att vi diskuterar Europafrågan och att olika åsikter framförs. Men apropå detta med svart eller vitt vill jag påpeka att EG:s flagga är blå och gul.

Herr talman! På en punkt var statsministern exakt: vi i miljöpartiet de gröna har inte tagit del av den information som har lämnats i utrikesnämnden. Det beror ju på att vi inte är med i utrikesnämnden, eftersom vi har förvägrats detta. Det var för övrigt det som den debatt som statsministern hade med Claes Roxbergh handlade om. Debatten handlade alltså inte om EG. Statsministern säger att han har svarat på våra grundläggande frågor — men då glider det återigen för lätt. Sedan säger statsministern: Vi kommer att arbeta för mycket höga krav. Ja, det tror jag säkert. Men det måste ligga något bakom det faktum att det kategoriska besked med en alldeles speciell formulering som gavs den 22 mars och som Anita Gradin ordagrant har återgett några gånger före den 22 mars men aldrig efter detta datum inte längre kan ges. Man kan alltså inte upprepa att vi inte är beredda att betala i form av social nedrustning, försämrad yttre miljö och arbetsmiljö, sämre konsumentskydd, urholkad arbetsrätt eller eftergifter på jämställdhetsområdet.

Det är märkligt att man skall behöva vara miljöpartist för att kunna se att det finns vissa fördelar med Sverige jämfört med en rad andra länder. Det gäller då fördelar som vi skall behålla — inte bara för vår egen skull utan också för att miljörörelsen i Västeuropa kräver av oss att vi bibehåller ett självbestämmande, så att vi kan vara en förebild när det gäller miljöpolitiken. Ingvar Carlsson vill ju vara ledare för ett miljöparti. Visa det då någon gång! Ett bra tillfälle erbjuds i det här sammanhanget. Per-Ola Eriksson frågar vad vi skall göra i stället. Ja, det är klart att vi kan göra mycket i stället för att bli lydstat till EG. Vi kan slå vakt om EFTA:s egenvärde. Vi kan inbjuda östeuropeiska stater till EFTA. Vi kan t.o.m. inbjuda Danmark till EFTA — kanske som observatör. Vi kan mycket mer än vi nu gör stärka Europarådet, som omfattar 23 stater plus observatörer från Östeuropa. Vi kan satsa på att utveckla FN:s Europaavdelning som ju stod fadder för 30-procentsklubben, vilken verkat för en minskning av svavelutsläppen, och som ägnar sig åt miljösamarbete i hela Europa. Europaavdelningen har 34 medlemmar. Vi kan ta initiativ till ett fredsoch miljösamarbete som kan omfatta ett bälte av länder mellan militärblocken i Centraleuropa. Vi kan ta avstånd från EG:s unionsplaner, men vi kan ta många goda initiativ till ett funktionellt samarbete — inte minst när det gäller miljön i hela Europa. Sist men inte minst kan vi föregå med gott exempel, bl.a. genom att ganska snabbt avveckla kärnkraften och vapenexporten.